Fru talman! Också vi har inkomstmålet med, men vi säger att det i detta sammanhang skall likställas med konsumentintresset. Vi tycker att det är onaturligt att man för jordbrukspolitiken eller livsmedelspolitiken gör det till ett huvudsyfte att ta sikte på inkomstutvecklingen för en grupp medborgare i samhället. Det är det som vi har vänt oss emot. Inte heller LRF har haft några invändningar mot den förändring av målformuleringen som vi gör i detta sammanhang. Den tidigare målformuleringen ter sig onaturlig vilket område i samhället vi än väljer. Om vi t.ex. skulle säga att huvudsyftet med bostadspolitiken är att främja inkomstutvecklingen för byggnadsarbetare skulle också det betraktas som ganska underligt. Huvudsyftet med de insatser som vi gör från samhällets sida måste vara att gynna den utveckling som vi avser att främja. Det som vi avser att främja med vår livsmedelspolitik är en utveckling som tryggar livsmedelsförsörjningen för svenska folket. Likställda mål under detta huvudsyfte är enligt vår mening att jordbrukare skall ha en standard likvärdig med övriga gruppers och att konsumenterna skall kunna påräkna livsmedel av god kvalitet till rimliga priser.
Fru talman! Det där har jag hört förr. Det fanns ingenting nytt i det, och jag måste erkänna att jag inte blir särskilt mycket klokare av det. Jag har bara att ställa frågan: Om det nu är så att det är inkomstmålet som så att säga är boven i dramat, varför var inte det här lika orättfärdigt 1977? Det är väl så att ni har en helt annan syn på jordbrukspolitiken nu. Annars skulle ni ju inte tillsätta denna stora utredning, som skall omforma hela jordbrukspolitiken. Annars skulle ni ju inte göra dessa kostnadsövervältringar. Det finns ingen annan förklaring till att ni försöker skapa den optiska synvilla som döljer att ni genom att gömma er bakom inkomstmålet och ge det en annan ställning i praktiken vill införa en annan politik.
Fru talman! Detta blir mitt sista inlägg i den här debatten. Jag märker att Anders Dahlgren i första hand är ute efter att misstänkliggöra regeringens och socialdemokratins avsikter i det här sammanhanget. Jag konstaterar, som jag har gjort så många gånger förut, att den jordbrukspolitik och den livsmedelspolitik — och det är den senare det är fråga om i dag — vi vill föra skall läggas upp så, att den kan mötas med förtroende av både konsumenter och producenter. Jag menar för min del att det aldrig får bli så, att livsmedelsförsörjningen är en angelägenhet bara för producenterna. I det här sammanhanget har i mycket liten utsträckning nämnts att vi har även konsumenternas intressen med i bilden.

Fru talman! Nej, jag är inte ute efter att misstänkliggöra någon. Jag är ute efter att försöka få klarhet i vad ni vill. I det misslyckas jag, måste jag erkänna.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig vad jag avser att göra för att avsevärt öka antalet parkeringsplatser för handikappade med egen bil. Alf Wennerfors har i skriften Aktuella handikappfrågor inom regeringskansliet saknat frågan om handikappades parkeringsmöjligheter. Skälet till att denna fråga inte tagits upp i skriften är helt enkelt att det är eh kommunal angelägenhet att ordna parkeringsplatser. Bestämmelser om parkering, dvs. när, hur och var parkering får ske och vem som får parkera, beslutas av kommunernas trafiknämnder. Endast kommunerna har ju den praktiska möjligheten att bedöma hur det på sina håll knappa parkeringsutrymmet i våra tätorter bör fördelas. I regeringens ansvarsområde ingår emellertid att se till att kommunerna har det författningsstöd som behövs för att de skall kunna tillgodose de handikappades särskilda behov i trafiken. Det finns därför bestämmelser t.ex. om dispenser av olika slag för handikappade och för fordon som transporterar handikappade. Dessa bestämmelser håller f. ö. just nu på att ses över inom kommunikationsdepartementet. Jag vill också nämna att möjligheterna för polisen och de kommunala trafikövervakarna att ingripa mot dem som utan rätt parkerar i handikapprutor har förbättrats på senäre tid.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Rent allmänt kan jag börja med att säga att det är rätt intressant att vi under senare år har satsat så väldigt mycket på att våra byggnader inomhus skall bli så handikappvänliga som möjligt. Men sedan när det gäller möjligheterna för de handikappade att komma till dessa byggnader är det verkligen dåligt ställt. Jag är medveten om att detta är en kommunal angelägenhet, herr statsråd. Men jag kände också till det som framgår av den andra delen av svaret, nämligen att det ligger inom regeringens ansvarsområde att se till att kommunerna har det författningsstöd som behövs för att tillfredsställa olika behov när det gäller de handikappades problem i trafiken. Jag skulle gärna vilja ha en viljeyttring från statsrådet. Visserligen säger statsrådet att de här bestämmelserna håller på att ses över, men jag vill helt enkelt bara fråga: Anser statsrådet att det är tillfredsställande som det är i dag? Borde inte statsrådet kunna säga att han skall medverka till att det blir ett större antal parkeringsplatser för de handikappade? Sedan vill jag ställa en fråga om det som står i den sista delen av svaret, nämligen om det som gäller möjligheten för polisen att ingripa när folk ställer sig på handikapplatser utan att själva vara handikappade. Det är mycket vanligt. Jag har fått intrycket, inte minst sedan jag ställde den här frågan, att folk är irriterade över att poliserna säger att de inte har möjlighet att ingripa på det sätt som de skulle vilja. Det gäller när en kommun lämnar ut Det finns också en annan sida av saken, som jag ser som en statlig angelägenhet. Det gäller de förhållanden som i dag råder vid Arlanda och Landvetter. Vid Arlanda inrikeshall finns två parkeringsplatser för handikappade. En fredag härförleden påstods det ha varit 18000 människor som strömmade igenom inrikeshallen. Det måste alltså ha funnits ett stort behov av parkeringsplatser för handikappade. Vid Landvetter ligger en parkeringsplats för handikappade ett par hundra meter ifrån entrén till inrikeshallen. Därifrån kan man visserligen åka in på en slinga, men det får tydligen inte de handikappade göra. Jag skulle vilja fråga om inte detta är ett område där statsrådet skulle kunna vidta någon åtgärd.

Herr talman! Anledningen till att vi inom departementet ser över de här bestämmelserna är naturligtvis att vi anser att det är nödvändigt. Svårare än så är det faktiskt inte. Jag är naturligtvis också medveten om att det på sina håll kan råda brist på parkeringsplatser för handikappade. Jag utgår emellertid ifrån och vet också att man i kommunerna gör allt vad man kan för att förbättra förhållandena. Ett exempel kan jag nämna. Det gäller det nya parkeringssystemet för Stockholms innerstad, som gatukontoret i kommunen nyligen utarbetade. Där föreslår man att ytterligare parkeringsplatser skall reserveras för handikappade, bl.a. vid köpcentra och vid offentliga inrättningar. Jag är emellertid övertygad om att man i alla kommuner där man står inför de här problemen gör allt vad man kan för att förbättra situationen. Beträffande Arlanda och Landvetter kan jag inte säga om Alf Wennerfors beskrivning överensstämmer med verkligheten. Jag har å andra sidan ingen anledning att betvivla hans uppgifter. Vad jag kan lova att göra är att höra efter om det finns ett så begränsat antal parkeringsplatser som Alf Wennerfors sade. I så fall är det väl rimligt att man genomför förbättringar.

Herr talman! Arne Fransson har, med anledning av att länsstyrelsen i Jönköpings län föreslagit en breddning av järnvägen Vetlanda-Kvillsfors Järnforsen och utbyggnad av stickspår till Pauliström, frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att järnvägsbreddningen och utbyggnaden skall kunna komma till stånd. Den utredning som ligger till grund för förslaget och som genomförts av 129 länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län, berörda kommuner och företag är enligt min mening fullständig och överskådlig. Både möjliga transportvolymer och kostnader får bedömas som relativt realistiska. De beräknade kostnaderna, ca 55 milj.kr. i dagens prisnivå, är emellertid av den storleksordningen att en eventuell upprustning måste baseras på att kostnaderna kan delas mellan staten och berörda intressenter i regionen. Förutsättningarna för detta undersöks f.n.

Herr talman! Jag får först tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. För drygt ett år sedan överlämnade länsstyrelsen i Jönköpings län ett förslag till regeringen, som innebär en breddning av järnvägen Vetlanda-Kvillsfors-Järnforsen och stickspår till Pauliström till en kostnad av ca 43 milj.kr. i 1982 års penningvärde. Berörda kommuner och företag är beredda att bidra till finansieringen med ca 10 milj.kr. De två största intressenterna utefter banan, MoDo Konsumentprodukter samt Olausson & Söner, har lämnat skriftliga fraktgarantier gentemot SJ. Det godsunderlag som är lämpligt för järnvägsfrakter är så omfattande att en breddning är klart intressant. Totalt räknar man med att det kan bli aktuellt med ca 8 000 vagnar per år. Efter det att utredningen om järnvägsbreddningen avslutats har MoDo tagit beslut om att övergå till eldning med flis och torv. Denna verksamhet torde ytterligare förbättra underlaget för järnvägen, eftersom flis måste upphandlas inom ett relativt stort område. SJ har till regeringen yttrat sig över utredningen och då uttalat att kvantiteter motsvarande 6 000 vagnar per år är en rimlig fraktvolym för en breddad järnväg. MoDo hämtar råvaran från Husum i Örnsköldsvik. Utleveranserna sker till helt övervägande del med lastbil, medan inleveranserna till ca två tredjedelar sker med båt till Oskarshamn och därefter med lastbil och till en tredjedel direkt med lastbil från Örnsköldsvik. Det råder en samstämmig uppfattning om att denna investering är riktig och nödvändig. Bandelen Nässjö-Nybro tillhör de järnvägslinjer där persontrafiken är nedläggningshotad. Ett tillskott på godstransporter måste vara den bästa garantin för att också persontrafiken på bandelen Nässjö-Nybro får bestå. Jag hoppas att kommunikationsministern delar denna uppfattning. Utvecklingen i de östra delarna av Jönköpings län har under en lång tid varit ogynnsam. Den har inneburit befolkningsminskning och vikande sysselsättning. Ett förverkligande av järnvägsprojektet skulle ha en stor positiv betydelse för utvecklingen av de östra delarna av Jönköpings län. Slutligen, herr talman, vill jag ställa en följdfråga till kommunikationsministern: När räknar kommunikationsministern med att förutsättningarna för finansieringen är undersökta? Det är angeläget att ett besked kan lämnas så fort som möjligt.
Herr talman! Också jag tycker att länsstyrelsens förslag till upprustning är intressant. Det är ett av skälen till att jag har varit i kontakt med länsstyrelsen och gjort en hemställan om att den skall undersöka hur långt man, med hänsyn till det regionala ägarintresset, kan gå när det gäller att vara med och finansiera en upprustning. Med tanke på de slantar som det rör sig om och på förräntningskravet på investeringen kan vi inte kräva att SJ ensamt skall stå för upprustningen. Det innebär att vi är tvungna att hitta former för att klara finansieringen. Jag har också tyckt att frågan är så intressant att jag har tagit kontakt med företrädare för SJ och med dem diskuterat på vilket sätt man skulle kunna klara den aktuella upprustningen. De överläggningarna fortsätter. Jag kan inte i dag säga hur lång tid som krävs innan vi kan få ett förslag till kostnadsfördelning och ett definitivt ställningstagande till upprustningsarbetet. Till Arne Fransson kan jag säga att förslaget verkar intressant och att vi skall göra vad vi kan för att förverkliga det.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den positiva inställning som kommunikationsministern har till denna fråga. Jag tolkade också hans första svar på ett positivt sätt. Det är naturligtvis angeläget att man noggrant undersöker vilka finansieringsalternativ som finns. Det har på orten och i länet visats ett mycket stort intresse för att bidra till finansieringen. I och med att berörda kommuner tillsammans med företagen ställer upp med 10 milj.kr. får man en del av det kapital som erfordras för att kunna förverkliga projektet. Jag vill understryka att det är angeläget att ett besked kan lämnas så fort som möjligt. Jag noterar än en gång att kommunikationsministern aktivt har engagerat sig i denna fråga, och jag hoppas på ett positivt svar så snart som möjligt.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att poststationer dras in innan en pågående utredning om hushållsunderlaget för postställen har slutförts. Den utredning som Paul Lestander nämner har tillsatts av postverket mot bakgrund av att den s.k. postväskservicen liksom lantbrevbäringen har visat sig fungera så bra. Postverket överväger därför tillsammans med de fackliga organisationerna om inte postväskservice och lantbrevbäring i större utsträckning borde ersätta fasta postanordningar i glesbygd. Enligt min mening är lantbrevbäringen — det rullande postkontoret — och postväskorna som regel bättre sätt att ge postservice i glesbygd än fasta postanordningar. Jag är därför inte beredd att vidta några åtgärder som skulle kunna fördröja den serviceförbättring som införandet av rörliga postanordningar innebär.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Svaret är entydigt på det sättet att det framgår att kommunikationsministern tydligen anser att indragning av postställen skall ge en bättre service än att behålla dem och därför inte vill vidta några som helst åtgärder för att förhindra den nedläggning som redan har startat. Jag vill säga att denna mening inte delas av de människor — i varje fall de som har varit i kontakt med mig — som bor i områdena kring Markitta och Nilivaara. De har främst anmärkt på att man redan har startat indragningen, under pågående utredning. Det var närmast på den punkten jag ville ha kommunikationsministerns reaktion: Är detta lämpligt? Vi riksdagsledamöter har fått vänja oss vid att det, om utredningar pågår, är omöjligt att få till stånd konstruktiva beslut med anledning av framstötar som vi gör. Men här är det tydligen full acceptabelt att ett statligt verk drar in en service under en pågående utredning.

Herr talman! Jag vet inte om Paul Lestander har läst svaret, men jag svarade på den fråga som Paul Lestander hade ställt om denna utredning. Postverket har tillsatt utredningen för att tillsammans med de fackliga organisationerna titta på förutsättningarna för att i ännu högre grad kunna införa lantbrevbäring och postväskservice, som anses vara en fördel. Jag vill gärna säga till Paul Lestander att jag också har varit med om att många som stått inför en indragning har ringt och klagat på att denna åtgärd vidtas. Men jag vågar försäkra Paul Lestander, att sedan lantbrevbäringen väl har införts har åtskilliga varit mycket nöjda med denna anordning. Vad vi oftast glömmer — vi som också skall vara företrädare för glesbygden — är att dett.ex. i Nilivaara och Markitta visserligen finns en liten koncentration av bebyggelse men att det på linjer upp till dessa orter finns människor som är helt beroende av lantbrevbäring för att över huvud taget få en någorlunda fungerande postal service. Jag vet inte i vad mån de har hört av sig till Paul Lestander — till mig och till kommunen har de hört av sig. Jag har gjort den bedömningen att en brevbäring som omfattar hela detta område är lösningen. Även dessa 35 hushåll i Liikavaara, Sakajärvi och Grenselet har rätt att få en väl fungerande postservice.

Herr talman! Som svar på kommunikationsministerns första fråga vill jag säga: Jag har läst svaret. Beträffande kommunikationsministerns andra fråga är att säga att jag tyvärr inte har tagit reda på exakt var de människor bor som har ringt till mig, så den frågan kan inte fullständigt besvaras. Slutligen påståendena om att lantbrevbäringen skulle innebära en förbättring av servicen: Låt oss hoppas att kommunikationsministerns bedömning är riktig, även om man kan befara att den är helt felaktig!

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den kritik som framkommit mot exportkreditnämnden. Jag vill först och främst slå fast att vissa av de uppgifter som förekommit i pressen om stora förluster har i ett gemensamt uttalande av EKN:s ordförande, generaldirektör och revisorer betecknats som grovt missvisande. Därutöver har nämndens revisorer uttalat att de i sin granskning ej har konstaterat några fel som skulle innebära att EKN åsamkats förluster av sina medel. Bakgrunden till debatten om EKN:s bokföring är en redovisningspromemoria från revisorerna. Denna promemoria har utarbetats på EKN:s eget initiativ, bl.a. som ett led i arbetet med att lägga upp mer effektiva redovisningsrutiner. Revisorerna har i sin rapport påtalat att brister föreligger i nämndens redovisningssystem, underliggande dokumentation och interna kontrollrutiner. Vidare sägs i rapporten att organisationen i vissa avseenden har bristande personella resurser och att den behöver ses över. De frågor som tas upp i rapporten skall ses mot bakgrund av den mycket snabba expansion av EKN:s verksamhet som ägt rum under senare år, speciellt på skadesidan. Jag vill i sammanhanget nämna att skadeärenden ofta härrör från garantier för vilka förbindelser utfärdats för flera år sedan. På grund av denna expansion bedriver nämnden sedan år 1982 bl.a. ett utvecklingsarbete för övergång från manuell till datoriserad redovisning. I det övergångsskede som EKN nu befinner sig i har vissa differenser mellan de olika systemen konstaterats. Dessa analyseras f.n. En särskild utredning av skuldkonsolideringsavtalen med Turkiet har visat på vissa skillnader mellan EKN:s uppgifter och de uppgifter som presenterats från turkisk sida. Mellanhavandet med Turkiet är f.n. föremål för en noggrann genomgång. Så snart jag fick kännedom om innehållet i revisorernas rapport till nämnden, förvissade jag mig om att nämnden hade för avsikt att snabbt vidta erforderliga åtgärder. Enligt den information jag fått från nämnden har EKN redan vidtagit en rad åtgärder i syfte att effektivisera verksamheten. Dessutom kommer arbetet med att förbättra administration och redovisning att intensifieras. Jag kan nämna att diarieplaner och aktsystem har utretts under hösten 1983. Detta har resulterat i att nya rutiner nu införs successivt sedan den 1 januari 1984. En omfattande översyn av EKN:s ADB-system pågår sedan augusti 1983. Detta arbete bedrivs i samråd med EKN:s revisorer. Vidare kommer en översyn av organisationen att vidtas med hjälp av extern expertis. Den garantigivning som EKN bedriver har under senare år fått en väsentligt ökad betydelse för den svenska exporten. Speciellt mot den bakgrunden fäster jag stor vikt vid att nämnden bedriver verksamheten på ett effektivt sätt. De förändringar i organisation och administration som nämnden tagit initiativ till måste kunna ge ett tillfredsställande resultat. Ställningstagande till vilka ytterligare åtgärder som kan bli nödvändiga att vidta får naturligen göras när resultatet av de nu pågående utredningarna föreligger.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag har velat ställa den här frågan av två anledningar. Den ena är att EKN spelar en mycket betydelsefull roll för att göra det lättare för de svenska exportföretagen att våga ta upp order i länder, där de politiska och kommersiella riskerna är stora. Den andra anledningen är att EKN som risktagare förvaltar åtskilliga miljarder av svenska löntagares skattepengar, och vi i riksdagen har givetvis intresse av att se hur dessa pengar används. Det måste — och den uppfattningen tror jag att Mats Hellström delar — kännas mycket otillfredsställande att de betydande belopp det gäller inte redovisats på ett helt tillfredsställande sätt. Detta är än mer allvarligt som EKN:s verksamhet och bedömningar sker i en allt osäkrare internationell marknadssituation. Grunden för att man skall kunna klara EKN:s verksamhet är en god ordning. Generaldirektör Axel Wallén, som är chef för EKN, har gjort värdefulla insatser på det internationella planet för att försöka bringa reda i den snåriga djungel av olika räntor som vi har i den alltmer protektionistiska värld som vi lever i. Det är klart att Axel Walléns internationella engagemang har måst ske på bekostnad av hans möjligheter att leda EKN:s verksamhet. Är då organisationen inte försedd med kompetens, klart definierade arbetsområden och klara rutiner, händer sådant som vi sedan någon månad tillbaka kunnat konstatera och som vi just nu står här och diskuterar. Det är först, Mats Hellström, när vakuum i ledningen uppstår som organisationen sätts på prov. Detta är någonting som Harry Schein, som sedan ett år tillbaka är ordförande i EKN:s styrelse, i ett uttalande mer eller mindre har bekräftat, och det stärker mina antaganden. Det är 67 personer som arbetar i EKN. Det finns all anledning att fråga sig om EKN äär en rationell enhet och om den drivs med så låga kostnader som möjligt, så att man kan få ned premiesättningen. Premierna betalas nämligen av de exporterande företagen. Herr talman! Jag hade i anslutning till den här debatten velat ställa några frågor till Mats Hellström om behovet av en organisationsöversyn när det gäller EKN:s verksamhet. Men det fylliga svar jag har fått tyder på att man har ambitioner att göra en sådan översyn.
Herr talman! Det är uppenbart att herr Molén och jag är överens om att verksamheten vid EKN behöver effektiviseras. Den insikten har man även inom EKN, och den redovisningspromemoria från revisorerna som jag redogjort för var i sin tur ett utflöde av den aktivitet som nämnden själv har utövat. Att den organisationsöversyn som nu sker behövs är vi helt överens om. Jag vill bara tillägga som bakgrund att det ingalunda är enbart EKN som får svårigheter på grund av den dramatiskt ökade skuldkrisen i u-länderna och i östländer. Det norska garantiinstitutet har nyligen gjort mycket stora förluster. I Storbritannien pågår en debatt i väldigt många avseenden om institutet där. Institutet har gjort stora förluster och ser nu över sin organisation. Mellan 1977 och 1982 gjordes mellan tre och sex multilaterala skuldkonsolideringar om året. I år är antalet 27. Mellan 1975 och 1982 låg dessa konsolideringar på mellan en och tre miljarder dollar. I år är det fråga om 11 miljarder dollar. Detta är ett uttryck för den enormt stora påfrestning som finns på alla institut av den här typen. Därför behövs självfallet en sådan här översyn, och det är viktigt att den leder till ett bra resultat.
Herr talman! När statsrådet Mats Hellström tar upp denna fråga vill jag understryka hur angeläget det är att man i samband med denna översyn av EKN:s verksamhet också tittar litet grand på riskexponeringen och kanske inte begränsar själva återförsäkringen till ett enda större utländskt försäkringsbolag. Man kanske inom ramen för det nordiska samarbetet kan skapa någon form av minskad riskexponering genom att ha återförsäkringsverksamhet och även samarbete med svenska banker och försäkringsbolag.
Herr talman! Den fråga som Per-Richard Molén tog upp i sitt senaste inlägg gäller i viss mån någonting annat än det vi här talar om. Jag vill emellertid svara att jag givit EKN i uppdrag att utreda möjligheterna när det gäller en ökad riskdelning — i förhållande till svenska företag, banker och utländska institut — i just det syfte som herr Molén nyss redovisade. Det är viktigt att EKN, liksom andra garantiinstitut i olika länder, kan sprida riskerna. Svenska bankföreningen har nyligen kommit med ett förslag som kan tas i beaktande i det sammanhanget. Också på detta område pågår således en del arbete.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat socialministern vilka möjligheter som står till buds och vad som fortsättningsvis kan göras för att undanröja ogrundade och subjektiva omdömen i utlåtanden om patienter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Genom lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl., den s.k. tillsynslagen, har det gjorts möjligt för en patient att få sin journal, eller del därav, förstörd. Beslut om detta fattas av socialstyrelsen efter ansökan av patienten. För att journalen skall få förstöras gäller som förutsättningar dels att det måste finnas godtagbara skäl för ansökan, dels att det måste vara uppenbart att journalen inte behövs för patientens vård och behandling eller att det uppenbarligen inte finns några allmänna skäl för att journalen bevaras. Föreskrifterna gäller journaler som förvaras inom hälsooch sjukvården. Socialstyrelsen har i cirkulär och föreskrifter från 1973 resp. 1981 utfärdat råd och föreskrifter för hälsooch sjukvårdspersonalen om hur journaler och intyg m.m. skall avfattas. Där understryker socialstyrelsen bl.a. vikten av att läkare och annan hälsooch sjukvårdspersonal — då de skriver journaler eller intyg — inte ger handlingen ett innehåll som kan anses nedsättande för den person det gäller eller hans närstående. Vid omdömen om den undersökte skall utlåtanden, som kan uppfattas som uttryck för nedsättande moraliska eller sociala värderingar, undvikas. Jag kan också nämna att en statlig utredning — dens.k. journalutredningen — f.n. arbetar med en översyn av den grundläggande patientdokumentationen med hänsyn bl.a. till patienternas integritetsoch rättssäkerhetsintressen. Utredningen avser att lägga fram ett förslag till journallag under året. Enligt kommittédirektiven kommer frågor om journalens innehåll och utformning att behandlas av utredningen. Utredningens förslag bör bl.a. kunna leda till att frågor som rör journalföring i än högre grad uppmärksammas inom vården och vid utbildning av berörd hälsooch sjukvårdspersonal.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Gertrud Sigurdsen för svaret. Det aktuella problemet kvarstår emellertid. Som Gertrud Sigurdsen själv framhållit har de här bestämmelserna funnits länge. Men trots det, trots att det således formellt har varit möjligt att göra korrigeringar, har det i påfallande många ärenden visat sig vara svårt att åstadkomma sådana. Läkare har fällt omdömen om olika ting. För det första har omdömena gällt sådant som inte ligger under läkarens kompetens. För det andra har de i många fall visat sig vara fullständigt oberättigade och ogrundade. De har totalt saknat relevans. Så får det inte vara. Först och främst strider ett sådant förfarande rent allmänt mot den ordning som måste finnas i all offentlig verksamhet. En specialist, en yrkesmänniska, en offentligt anställd skall ju inte uttala sig om saker och ting som han eller hon inte har kompetens för. Vidare är det i sådana här fall speciellt stötande att just de personer drabbas som i stället är i behov av hjälp och stöd. Deras situation försämras faktiskt genom att ett oberättigat, nedsättande och onödigt omdöme följer dem i deras papper. Det har t.o.m. förekommit att människor har sökt upp en läkare av en mycket speciell och preciserad anledning. Läkaren har då tagit tillfället i akt att i journaler eller intyg införa omdömen som över huvud taget inte hör till saken. Jag skulle vilja ställa ett par följdfrågor med anledning av Gertrud Sigurdsens svar. Det är ju tydligt att man inom förvaltningen inser — och det är bra — att det måste göras mer kring dessa ting. Utredningsverksamheten och socialstyrelsens uppfattningar visar att det finns problem. När nu denna lagstiftning och dessa korrigeringsmöjligheter föreligger, varför är det då i många fall så förtvivlat svårt att uppnå rättelse av uppenbara felaktigheter? Det är den första frågan. Det gäller fall där det enligt de riktlinjer för sådana korrigeringar som presenteras i svaret inte borde råda någon som helst tvekan om att anteckningen skall bort från journalen med det snaraste. Den andra följdfrågan är: Vad är innebörden av följande mening i Gertrud Sigurdsens svar: ”Föreskrifterna gäller journaler som förvaras inom hälsooch sjukvården”? Förekommer det material där sådana här omdömen kan finnas som förvaras inom andra grenar av den offentliga verksamheten och därför inte omfattas av dessa bestämmelser?
Herr talman! Det är klart att man kan fråga sig varför det är så svårt att få rättelse. Men jag har inte upplevt att det är svårt. Det är socialstyrelsen som avgör dessa ärenden. Överklagande kan sedan ske till regeringen, och det händer att regeringen har tagit ställning till sådana här fall. Av den förteckning över ärenden av den här arten som kommit till socialstyrelsen sedan 1980 framgår att det rör sig om 253 ansökningar och att 195 är avgjorda. Det är alltså en balans. Det varierar naturligtvis om det blir bifall eller avslag, men jag har inte upplevt något annat än att detta system i stor utsträckning fungerar, och vi får väl också avvakta vad journalutredningen kommer med i fråga om förslag — om det kan göras förbättringar på detta område. Journalutredningen har ju att se på också den här frågan, och jag tycker att vi skall avvakta och se vilka förslag' som kommer därifrån.

Herr talman! Det är klart att vi måste avvakta det arbete som pågår för att förbättra förhållandena. Men det hjälper ju inte dem som redan nu befinner sig i den akuta situationen. Jag vill formulera mig så här: Vi har nu en korrigeringsmekanism som Gertrud Sigurdsen har redogjort för.

Är korrigeringsmekanismen då sådan att ett fall av den typen skulle leda till att de nedsättande omdömena i journalen stryks?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ta ställning till ett tänkt fall som Jörn Svensson nu tar upp. Men rent allmänt kan jag säga att jag inte ser att det i ett utlåtande från en läkare behövs några omdömen av den art Jörn Svensson nämner. Det finns inte utrymme för det, och jag tycker att det av de råd som socialstyrelsen har gett ut klart framgår att detta inte skall förekomma. Jörn Svensson sade i sitt första inlägg att läkarna inte skall uttala sig om sådant som de inte har kompetens för. Det är naturligtvis riktigt. Men detta är väl något som händer i all mänsklig verksamhet. Vi kanske ibland uttalar oss om sådant som vi inte har kompetens för — det händer som sagt. Men i dessa fall, som är mycket ömtåliga, finns det ändå korrigeringsmöjligheter som vi har att ta vara på. Ibland kan det ju vara så, att någon av de frågor som är anmälda rör ett fall som måste avgöras av ansvarsnämnden. Då kan det naturligtvis också ta tid innan den frågan kommer upp till behandling.

Herr talman! Det är inte riktigt att ett statsråd inte kan uttala sig om ett tänkt fall. Det är just om de tänkta fallen som man skall kunna uttala sig, för det är med hjälp av de tänkta fallen som man kan få ett grepp om vad som är praxis eller inte. Däremot kan man inte uttala sig om ett konkret fall som är under myndighets behandling — och det var inte heller ett sådant fall som jag relaterade. Det är klart att det finns gränsfall, där man kan diskutera hur långt en läkare skall gå när det gäller omdöme. Men det får inte vara så, som det uppenbarligen är: Det finns en anda, eller ett betraktelsesätt, hos många läkare som innebär att de är någon sorts överdomare — i kraft av att de är läkare kan de uttala sig om en massa andra saker. Det är också en skillnad mellan en offentlig tjänsteman och en politiskt förtroendevald. Som politiskt förtroendevald har man ju att bevaka en mängd saker där man kanske inte alls är fackman. Det hör till den politiska rollen. Men som offentlig tjänsteman måste man vara försiktig och strikt. Jag kan ju t.ex. inte, när jag sitter och handlägger en ansökan om regionalpolitiskt stöd, uttala mig om huruvida den företagare som söker stödet är dum eller klok. Det är inte min sak, det skall jag låta bli. På samma sätt måste det vara med en läkare i offentlig tjänst när det gäller att fälla sådana här omdömen.
Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig i vad mån de ursprungliga intentionerna har följts av sjukvårdshuvudmännen då det gäller inrättandet av samhällsmedicinska enheter. I såväl propositionen om hälsooch sjukvårdslag, m.m. förutsattes att landstingen skulle inrätta s.k. miljömedicinska eller samhällsmedicinska enheter. En överenskommelse med sådan innebörd har slutits mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet. Enheterna förutsattes i överenskommelsen vara inrättade fr.o.m. den 1 juli 1981. Utbyggnaden av samhällsmedicinska enheter har skett i varierande utsträckning i de olika landstingen. Socialstyrelsen har i en informationsskrift redovisat vilka landsting som i mitten av år 1983 hade en samhällsmedicinsk verksamhet. Av kartläggningen framgår att 19 landsting hade sådan eller liknande verksamhet. Av dessa saknade fyra en tillfredsställande bemanning. Socialstyrelsen har på olika sätt stött landstingen i deras utbyggnad av verksamheten. Socialstyrelsen har bl.a. varje år ordnat konferenser och särskild utbildning. Jag vill också erinra om att regeringen såväl i förra årets som årets budgetproposition har beräknat medel för efterutbildning av läkare i miljö-/samhällsmedicin. Den samhällsmedicinska verksamheten inom landstingen är mycket väsentlig för att landstingen skall kunna fullgöra sin nya roll enligt hälsooch sjukvårdslagen. Landstingens ansvar för samhällsinriktade förebyggande insatser förutsätter att de bygger upp en kunskapsbas inom det samhällsmedicinska området och förmedlar denna kunskap såväl till olika verksamhetsgrenar inom landstingen som till andra samhällssektorer, t.ex. till myndigheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och boendeplanering. Jag har förståelse för att det tar tid för landstingen att utveckla en för dem ny verksamhet, där man delvis måste finna andra sätt att arbeta än inom den traditionella hälsooch sjukvården. Jag vill samtidigt understryka hur angeläget jag anser det vara att den samhällsmedicinska verksamheten kommer i gång inom samtliga landsting. Den är nödvändig för att förverkliga den behovsinriktade planering som bl.a. syftar till att minska de skillnader i ohälsa som i dag finns mellan olika socialoch yrkesgrupper.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. När länsläkarorganisationen avvecklades förutsatte man att landstingen skulle ha övertagit största delen av länsläkarnas arbetsuppgifter fram till 1983. Om vi ser på hur det är i dag kan vi konstatera, att många landsting har beslutat att inrätta miljömedicinska enheter eller samhällsmedicinska enheter. Några landsting, 13 stycken, har inrättat någonting som de kallar samhällsmedicinska enheter, men av socialstyrelsens material framgår att det knappast i något landsting har påbörjats en verksamhet. Man har alltså beslutat om att inrätta den här verksamheten, men arbetet har ännu inte kommit i gång. Så här i efterhand kan vi kanske enas om att det var mycket olyckligt att avveckla länsläkarorganisationen innan man hade beslutat sig för hur den verksamhet skulle se ut som övertog dess arbetsuppgifter. Jag har frågat statsrådet om de ursprungliga intentionerna har följts i det här uppbyggnadsarbetet, och det har jag gjort också med tanke på att jag mycket gärna vill veta hur de ursprungliga intentionerna såg ut. Det är faktiskt ganska oklart uttryckt. Det är allmänna ordalag om att verksamheten bör innefatta insatser i syfte att fastlägga hur kemiska, biologiska, fysikaliska, psykologiska och sociala faktorer i den yttre miljön samt levnadsvanor inverkar på befolkningens hälsotillstånd. Jag vill veta: Vad menas, rent praktiskt och konkret, med en sådan här skrivning? Jag är inte rädd för att tala om att jag tycker att det här är så gott som obegripligt. Det är helt klart att också landstingen tycker att det är obegripligt, eftersom de har uppfattat det på så olika sätt. Den verksamhet som landstingen har beslutat att inrätta uppvisar ju en fantastisk provkarta av olika områden. Man har uppfattat intentionerna helt olika. Jag efterlyser klarare direktiv från regeringens sida om vad de här miljömedicinska enheterna skall ägna sig åt och vilken verksamhet som statsrådet avser att satsa på. Jag vill också fråga vad statsrådet menar med ”en epidemiologisk verksamhet”. Det är ett uttryck som många landsting gömmer sig bakom när de beskriver vad de skall syssla med i de samhällsmedicinska enheterna.
Herr talman! Det är möjligt att det som står i riksdagens propositioner, de beslut som vi fattar i det här huset eller det som sedan blir resultatet av överenskommelser är obegripligt. I så fall medverkar vi samtliga i mycket hög grad till det. Jag tror att det framgår ganska klart av det beslut som har fattats och av den överenskommelse som träffats vad det gäller. ö Men det är väl inte så, Margö Ingvardsson, att regeringen eller riksdagen i detalj skall föreskriva för landstingen hur den här verksamheten skall utformas, lika litet som vi har ansett att så skall vara fallet när det gäller hälso och sjukvårdslagen, som är en allmän ramlag, där en inriktning för en verksamhet anges. Beträffande de samhällsmedicinska enheterna tycker jag visst att dessa är viktiga, men de är bara ett litet uttryck för ett förändrat synsätt som måste finnas inom hela gruppen av sjukvårdspersonal. När jag lyssnade till den norske forskaren Peter Hjort för en liten tid sedan sade denne att sjukvårdens problem i framtiden i stor utsträckning är ett utbildningsproblem. Det gäller att få till stånd attitydförändringar och att hos de ansvariga skapa ett nytt betraktelsesätt, där man inte ser enbart till det som hälsooch sjukvården avser utan också tar hänsyn till de andra samhällsfaktorerna. Jag tror att landstingen mycket väl vet vad det är som krävs i detta sammanhang. Men jag har också sagt att jag har förståelse för att utbyggnaden av olika skäl inte har gått så snabbt som vi kanske skulle ha önskat.

Herr talman! Jag ville ha förtydliganden från statsrådet när det gäller vad de här medicinska enheterna egentligen skall syssla med. Och jag ville framför allt ha reda på vad statsrådet lägger in för betydelse i ”epidemiologiska” verksamheter och undersökningar. Det är ett uttryck som landstingen använder när de beskriver den här verksamheten. Sedan förklarar en del av dem litet löst hur de själva ser på uppgifterna. De anser att det innebär att observera och identifiera riskfaktorer i den fysikaliska, kemiska, biologiska och psykosociala miljön för att undanröja eller minska negativ påverkan på befolkningens hälsa. Jag tycker att vi har nog med honnörsord inom sjukvården i dag — det har jag tagit upp vid ett flertal tillfällen tidigare. Jag skulle vilja ha förklarat för mig på enkel svenska vilka verksamheter det är regeringen tänker satsa på när det gäller det miljömedicinska, förebyggande arbetet. Är det sambandet mellan riskfyllda arbetsplatser och befolkningens hälsa, eller var någonstans är det man tänker lägga resurserna? Bör man inte i så fall ge landstingen litet klarare direktiv, så att de vet var de skall lägga sina resurser och var de kan vänta sig att få regeringens stöd? Två områden har fallit bort vid avvecklingen av länsläkarna. Det ena är tillsynen över den privata sjukvården. Vi vet att den privata sjukvården de senaste åren har svällt ut otroligt. Jag undrar: Vem har i dag ansvaret för tillsynen över den privata sjukvården? Och vem har ansvaret för tillsynen inom apoteken av förskrivningen av narkotikahaltiga och alkoholhaltiga läkemedel? Det var en uppgift som länsläkarna tidigare hade. Men det verkar som om den helt har fallit bort i den nya organisationen.
Herr talman! Margé Ingvardsson vet lika väl som jag att det är socialstyrelsen som har ansvaret för tillsynen. Jag tror att vi skall vara uppmärksamma på att det pågår en utredning som heter Hälsooch sjukvård inför 90-talet, HS 90. Den kommer att presenteras i ett betänkande under året. Det kommer speciellt att behandla samhällsmedicinska enheternas stöd till bl.a. primärvårdens samhällsinriktade, förebyggande verksamhet. Där kommer att finnas ett material som måste vara mycket väsentligt i det här sammanhanget. Epidemiologisk verksamhet innebär naturligtvis, Margö Ingvardsson, att följa befolkningens hälsotillstånd och de resurser som sätts in inom hälsooch sjukvården. Jag tror alltså att det kommer att finnas — om det inte gör det i dag — ett tillräckligt underlag från hälsooch sjukvårdsberedningen, som är det organ som får rapporterna från HS 90-arbetet, för att landstingen mycket väl skall kunna arbeta vidare med de här frågorna, vilka man nu är på väg att bygga upp de medicinska enheterna för. Och låt mig än en gång påpeka att detta bara är en bit av det samhällsmedicinska arbetet — det måste till en annan syn över hela fältet.

Herr talman! Det här med medicinska modeuttryck är verkligen inte lätt. Statsrådet och jag har inte ens samma definition på vad epidemiologi — ett svårt ord t.o.m. att uttala — egentligen står för. Jag har lärt mig att det är läran om hur sjukdomar är spridda och utbredda i samhället. Det är klart att när sådana honnörsord kan ges så olika tolkning, så är det inte heller lätt att fatta beslut som bygger på dessa ords innebörd. Om nu landstingen lyckas att ge sådana ord ett innehåll, hur skall de då kunna tillämpa resultatet av eventuellt forskningsoch utvecklingsarbete i samhällsplaneringen? Hur har statsrådet tänkt sig att den tillämpningen skall gå till? Vilka maktmöjligheter kommer sjukvårdshuvudmännen att få när det gäller att direkt göra något åt skadliga arbetsmiljöer? Hur många läkare finns det vidare anställda på socialstyrelsen för att sköta tillsynsverksamheten? Vid förfrågan på apoteken får man veta att de flesta av dem icke har haft någon kontroll av narkotikaförskrivningen sedan länsläkarorganisationen upphörde. De säger att det inte förekommer någon kontroll i dag.
Herr talman! Jag tycker att Margö Ingvardsson nästan omyndigförklarar landstingen. Det är de som har ansvaret för hälsooch sjukvården i landet. Regeringens och riksdagens uppgift är att stifta ramlagar och att förändra dem om så skulle behövas. Jag tror att vi med förtroende kan överlåta på landstingen att verka i enlighet med de beslut som regering och riksdag fattar.
Herr talman! Jag vill verkligen påpeka att jag har förtroende för landstingen. Men om man har förutsatt att landstingen skulle ha byggt upp den här verksamheten under förra året och landstingen uppenbarligen inte har klarat det, så tror jag inte att det beror på illvilja eller ointresse från dem. Det måste enligt min mening bero på att det finns något som gör att de inte klarar uppgiften. Det har bl.a. visat sig finnas en verkligt bred uppfattning om vad som skall ingå i detta verksamhetsområde. Jag efterlyser bara att statsrådet skall säga sig vara villig att medverka till att ge landstingen något Nr 78 klarare direktiv om vad samhällsmedicinen egentligen skall omfatta. Torsdagen den
Såväl försvarsstaben som en talesman för försvarsdepartementet har bekräftat tidningsuppgifter om att oidentifierade grodmän iakttagits vid en militär anläggning i Stockholms skärgård. Iakttagelserna skulle ha gjorts tidigt i fjol höstas. Tidningsuppgifter gör vidare gällande att överbefälhavaren ser mycket allvarligt på vittnesuppgifterna och att han underrättat regeringen, bl.a. i form av en rapport. Enligt uppgift har regeringen fått ÖB:s informationer redan under hösten.
Överbefälhavaren har under hösten 1983 rapporterat till regeringen om att okända dykare har iakttagits vid militära anläggningar i Stockholms skärgård. Informationen har vidarebefordrats till ledarna för oppositionspartierna. Analys av händelsen pågår.
Varken ÖB eller regeringen har emellertid offentliggjort vittnesuppgifterna om grodmännen — trots att en ÖB-rapport om misstänkta fall av ubåtskränkningar blev föremål för offentlighet i slutet av året.
Överbefälhavaren har bedömt att det skulle kunna skada landets försvar om informationen görs offentlig och därför sekretessbelagt rapporten med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen. När överbefälhavarens analys föreligger kommer den att redovisas för regeringen. Jag får i det sammanhanget ta ställning till om de uppgifter som då lämnas är av det slaget att de kan lämnas ut till allmänheten.
Har försvarsministern för avsikt att nu låta offentliggöra vittnesuppgifterna och de bedömningar försvarsledningen gjort i fallet? Föranleder ÖB:s rapportering nya säkerhetsåtgärder av något slag vid minstationer och andra militära kustanläggningar som hittills icke varit föremål för ständig bevakning?
Inte förrän överbefälhavarens analys är klar, går det att ta ställning till om några säkerhetsåtgärder är påkallade.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Låt mig först uttrycka en beundran för de militära befattningshavarna och andra som har undersökt och analyserat händelseförloppet, en beundran för deras disciplin vad gäller sekretessen. Det är ju länge sedan händelsen inträffade, i september i fjol. Nu skriver vi februari 1984. Jag finner det dock anmärkningsvärt att det fortfarande inte har kommit något offentliggörande från regeringens sida, annat än i form av svar på frågor från pressen. Vittnesuppgiften om de tre grodmännen eller dykarna som iakttogs i Stockholms skärgård har tagits på allvar. Vittnet, som är anställd inom försvaret, har ansetts trovärdig och detta i så hög grad att överbefälhavaren rapporterade till regeringen, som sedan har vidarebefordrat rapporten till partiledarna. ÖB är tydligen övertygad om att det som vittnet har berättat är sant, och det är en exceptionell händelse. Det är någonting skrämmande att det har 143 iakttagits personer som haft eller åtminstone kan misstänkas för att ha haft en spionageuppgift i den svenska skärgården, vid militära anläggningar av utomordentligt viktigt slag. Då är frågan hur en regering i en demokrati, i ett öppet samhälle som vårt, skall agera. Jag vill, herr talman, göra skillnad på att offentliggöra en analys eller delar av en analys som regeringen väntar på och att öppet berätta i ett vanligt enkelt pressmeddelande att den här vittnesuppgiften föreligger och att vad vittnet berättat kan ha inträffat. Ett sådant meddelande skulle visa den öppenhet som också ubåtsskyddskommissionen så klart och tydligt redovisade som angelägen i Sverige. Jag kan citera vad som står i kommissionens rapport, men jag är övertygad om att försvarsministern kan det utantill. Jag frågar därför försvarsministern: När kommer ÖB:s rapport? Har försvarsministern samma uppfattning som ubåtsskyddskommissionen om att det är angeläget med öppenhet även i de här avseendena?

Herr talman! Jag vill anmäla att Rune Torwalds interpellation om lagliga möjligheter att tillverka THX inte kommer att besvaras inom stipulerad tid på grund av att interpellanten inte har möjlighet att ta emot svaret den 13 februari då jag hade tänkt lämna svaret. Jag har kommit överens med Rune Torwald om att interpellationen skall besvaras den 9 mars 1984.

Herr talman! Ove Eriksson har bett mig att lämna en redogörelse för landstingens patientdatabaser speciellt med beaktande av integritetsskyddet. Uppgifter om patienter som vårdats vid kroppssjukhus har sedan 1960-talet registrerats av landstingen. Registreringen omfattade förra året ca 9090 av patienterna. Motsvarande registrering av patienter i sluten psykiatrisk vård har huvudsakligen gjorts av socialstyrelsen med uppgifter från landstingen eller landstingens sjukvårdsenheter som underlag. Frågan om landstingens registrering av patientuppgifter behandlades i propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation, m.m. I propositionen konstaterades att de av landstingen förda patientregistren tillsammans kunde sägas utgöra landstingens patientdatabaser. Även uppgifter om patienter i sluten psykiatrisk vård borde enligt propositionen ingå i databaserna i stället för att registreras av socialstyrelsen. Landstingen beslutar själva vilka uppgifter databaserna skall innehålla. Enligt propositionen borde dock överenskommelser träffas med landstingen om att databaserna skulle ha ett visst minimiinnehåll samt uppfylla bestämda kvalitetskrav. En rekommendation om minimiinnehåll för den slutna vården har framlagts av socialsektorns statistikdelegation. I arbetet med rekommendationen var bl.a. datainspektionen representerad. När representanter för socialdepartementet och Landstingsförbundet träffade överenskommelsen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen under år 1984 förutsattes som en del av överenskommelsen, att sjukvårdshuvudmännen utan särskild ekonomisk ersättning genomför förslaget från socialsektorns statistikdelegation om patientdatabaserna. Denna överenskommelse har redovisats för riksdagen i propositionen om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m. och har sedermera godkänts av regeringen. fr.o.m. den 1 januari 1984 har samtliga landsting enligt överenskommelsen åtagit sig att ha patientdatabaser. Socialstyrelsen har i allmänna råd till huvudmännen angivit vilket minimiinnehåll patientdatabaserna bör omfatta. Patientdatabaserna är personregister enligt datalagens bestämmelser. Detta innebär att patientdatabaserna står under datainspektionens tillsyn. Datainspektionen kan enligt lagen påverka och också förbjuda registrering av uppgifter som medför risk för otillbörligt intrång i den personliga integriteten. En extra trygghet för patienterna utgör bestämmelserna i 10§ datalagen om rätten för den enskilde att på begäran och i den mån hinder inte föreligger enligt sekretesslagen få underrättelse om de uppgifter som finns om honom i ett personregister. Uppgifterna i patientdatabaser inom hälsooch sjukvården omfattas av sekretesslagens bestämmelser på samma sätt som andra uppgifter inom detta område, t.ex. uppgifter i journaler. Sekretessen inom hälsooch sjukvården är sträng jämfört med många andra områden. Den innebär att uppgifter om en patient i princip inte får lämnas ut, om det inte står klart att det kan ske utan men för patienten. Det ankommer på de myndigheter som lämnar ut uppgifter om patienter och som inrättar och för registren att se till att bestämmelserna i dataoch sekretesslagstiftningen efterlevs. De uppgifter om vårdutnyttjande som finns i patientdatabaserna är av stor betydelse för en planering av hälsooch sjukvårdens insatser i enlighet med den nya hälsooch sjukvårdslagens intentioner. Fakta om vårdutnyttjande utgör t.ex. ett viktigt underlag för att tillgängliga resurser skall kunna fördelas med hänsyn till befolkningens behov av vård. När hälsopolitiska riskgrupper skall identifieras är kunskaper om vårdutnyttjandet värdefulla och ger förbättrade möjligheter att erbjuda en säkrare och effektivare vård. Jag vill avslutningsvis betona att det är synnerligen väsentligt att säkerställa patientens integritet. Samtidigt vill jag betona betydelsen av att utnyttja patientdatabaser för att spåra hälsorisker och förbättra möjligheterna att erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min interpellation. Vi blir för var dag alltmer medvetna om att vi befinner oss i dataåldern på gott och ont. Mängder av uppgifter lagras i mängder av dataregister. För administratörer, byråkrater och planerare i största allmänhet är tekniken av stort värde. Många anser att värdet är omistligt. Efterfrågade uppgifter är lättillgängliga, och tekniken gör att behandlingen av aktuella data klaras snabbt och elegant, även om det är fråga om ett mycket omfattande material. Till avigsidorna hör att enkla och relativt ointressanta personuppgifter i ett register sammanställda med andra uppgifter i andra register fullständigt kan kartlägga enskilda människors privatliv. Människorna upplever att deras rättmätiga behov av att familjeförhållanden och personligt känsliga uppgifter skall vara skyddade offras för samhällets krav på effektivitet och rationellt utnyttjande av våra resurser. Integritetsskyddet är uppenbart i fara när uppgifterna relateras till personnummer. Det är detta som är grunden till människors oro. När nu de mest intima detaljer om hälsotillstånd, sjukdom och behandlingar lagras i personrelaterad form är det naturligt att oron stegras. Alla har ju hittills levt i den förvissningen att sekretesskyddet inom sjukvården har varit fullständigt. Nu vet vi att uppgifterna relaterade till personnummer är lagrade i register, och därmed kan integritetsskyddet ifrågasättas. Sjukvårdsministern tar i sitt svar fram de skydd för den personliga integriteten som systemet rymmer. Patientdatabasen står under datainspektionens tillsyn. Det sägs vara en extra trygghet att patienterna kan få underrättelse om de uppgifter som gäller dem själva. Den stränga sekretessen inom hälsooch sjukvården innebär, heter det i svaret, ”att uppgifter om en patient i princip inte får lämnas ut, om det inte står klart att det kan ske utan men för patienten”. Allt det här är naturligtvis bra, och jag tror inte att systemet utgör en risk om det fungerar. Men informationen kan uppenbart komma i fel händer. När skolpojkar med enkla hemdatorer kan forcera Pentagons datasystem är det svårt att känna en hundraprocentig säkerhet för Kommun-Datas databas. Dessutom vet vi inte mycket om framtiden. Blir de kontrollerande myndigheterna mer släpphänta i framtiden? Kommer det att lagras så mycket data att effektiv kontroll omöjliggörs? Kan t.ex. en arbetsgivare i morgondagens Sverige gå in i databasen och kontrollera hälsotillståndet hos en anställd? Många uppgifter som lagras i patientdatabaserna kan utan tvivel vara till skada för patienterna om de kommer i orätta händer. Könssjukdomar, psykiska besvär, sena aborter och alkoholproblem tillhör de uppgifter som de flesta vill behålla för sig själva. Uppgiften om vården bedrivits utan eget samtycke kan också vara känslig för många. Allt detta är exempel på uppgifter som lagras i patientdatabaserna. Sjukvårdsministern avslutar svaret med att uttrycka något av det dilemma som ligger i den moderna datatekniken. Så här säger sjukvårdsministern: ”Jag vill avslutningsvis betona att det är synnerligen väsentligt att säkerställa patientens integritet. Samtidigt vill jag betona betydelsen av att utnyttja patientdatabaser för att spåra hälsorisker och förbättra möjligheterna att erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen.” Patienternas integritet ställs här emot samhällsintressen! Självfallet är det av stor betydelse för ett effektivt utnyttjande av vårdresurserna att man har ett bra underlag för planeringen. Men skulle det inte gå att ordna detta utan att relatera uppgifterna till bestämda personer? De väsentliga uppgifterna för att spåra speciella riskområden måste väl vara ålder, kön, bostadsort, eventuellt yrke, etc. Exakt vem vederbörande är kan statistiskt inte ha minsta intresse. Är det möjligt att lägga upp en tillfredsställande patientstatistik baserad på enbart födelseår, utan angivande av fullständigt personnummer?

Herr talman! Jag är medveten om att människor kan känna oro för att uppgifter skall kunna komma ut — och jag kan förstå det. Det ges ibland visioner av att människor kan sitta hemma och genom sina hemdatorer få fram uppgifter — också Ove Eriksson var inne på det. Jag vill därför framhålla att patientdatabaserna är väl skyddade i förhållande till många andra datasystem, där sekretessfrågorna inte har upplevts som så allvarliga. Socialstyrelsens expertis har sagt att det finns många säkerhetsspärrar och att möjligheterna för obehöriga att ta sig in i databaserna är nästan obefintliga. Alla uppgifter som står i journalerna finns inte i databaserna. Det är bara ett fåtal uppgifter, bl.a. vilket sjukhus som patienten vårdas vid, om det är en man eller en kvinna, när patienten är född, diagnosen och yttre orsaker till skada. Varför behövs databaser? Jag har tidigare sagt att den patientdatabas som vi nu talar om behövs dels för planering och uppföljning, dels för forskning. För planering behövs det fakta om vårdutnyttjandet — det tror jag att Ove Eriksson och jag är överens om. T.ex. kan vårdkonsumtionen i olika kommuner jämföras. Om det finns skillnader i vårdkonsumtionen som inte kan förklaras av skilda vårdbehov bör resurserna fördelas om, så att de bättre återspeglar de behov som befolkningen har. Som jag sade i mitt första anförande kan patientdatabaserna också ge visst underlag för olycksfallsstatistik med uppgifter om olika skadetyper. Uppgifterna kan sedan användas i forskningen. Jag tror att det är angeläget att så sker. Det är då möjligt för forskarna att gå vidare och ta reda på de ytterligare uppgifter som kan behövas. Det har exempelvis konstaterats att det är en överdödlighet i hjärtoch kärlsjukdomar i Värmland — det län som Ove Eriksson representerar här i riksdagen. Det måste väl vara viktigt att man kan gå vidare och utröna orsakerna till det? Låt mig också nämna att vi under många år har haft cancerregistret, och det utan att uppgifter om enskilda personer någonsin har kommit ut och utan att den forskningen har ifrågasatts. Alla är överens om att denna forskning är utomordentligt värdefull och väsentlig. När det gäller integritetsoch sekretesskyddet inom hälsooch sjukvården måste utgångspunkten givetvis vara att uppgifterna åtnjuter samma sekretesskydd oberoende av om de är intagna i en journal eller lagras på data. Jag har förstått att det kan råda olika uppfattningar om hur sekretesslagen skall tolkas eller tillämpas. Journalutredningen har i uppdrag att belysa integritetsfrågor i samband med patientdokumentation av olika slag, och utredningen kommer i sitt arbete att uppmärksamma integritetsoch sekretessfrågorna kring databaserade patientuppgifter. Jag vill säga till Ove Eriksson att jag skall se till att utredningen får del av dagens interpellationsdebatt. Men i avvaktan på utredningens överväganden och förslag är jag inte beredd att — innan de har redovisats — gå in i en närmare debatt omkring tolkningen av dessa frågor. Journalutredningen har ju kommit långt i sitt arbete och lämnar sitt slutbetänkande under hösten 1984.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för den senaste poängen, dvs. att hon skall se till att utredningen får del av denna interpellationsdebatt — till vad nytta det nu hava kan. Sjukvårdsministern säger att det finns många säkerhetsspärrar, och det gör det förvisso. Men oron finns dock, när vi vet att man har kommit in t.o.m. i försvarets hemliga datasystem — även om det skedde i Amerika, som jag hänvisade till. Oron finns alltså för att detta kan forceras också i vårt land. Dessutom är det just samkörningen som inger den stora oron. Det finns många fler uppgifter med i det miniprogram som socialstyrelsen har anvisat än vad statsrådet Sigurdsen tar upp. Det är alltså relaterat till personnummer och sådana saker som vård utan eget samtycke. Där står huvuddiagnos och ända upp till åtta sidor diagnoser. Det finns uppgifter om behandlingar, det anges hur man har skrivits ut, till vilken boendeform osv. Utvecklingen inför framtiden inger också viss oro. Det sägs i socialstyrelsens författningssamling: ”I detta sammanhang finns också anledning att uppmärksamma möjligheten att relatera vårdutnyttjandet till miljömässiga och socioekonomiska bakgrundsvariabler.” Då börjar man att ytterligare oroas, därför att här har vi utvecklingen mot en kartläggning av privatlivet in absurdum. Dessutom arbetar man tydligen på att också få fram en patientdatabas när det gäller den öppna vården. Vad den kommer att innehålla är hittills inte klart. För mig är det naturligtvis angeläget att det finns ett vettigt underlag för planering, men jag kan fortfarande inte förstå att detta skall behöva vara relaterat till exakta personer, preciserade i personnummer. Jag tycker att de uppgifter som jag angav tidigare är de som är relevanta för en vettig planering av sjukvården. Det borde alltså gå att lägga upp ett sådant här register utan personnummer. När det gäller forskning tycker jag också — det skulle vara intressant att höra vad statsrådet har att säga om detta — att det borde gå att för klinisk forskning använda ett system utan personnummer, som jag förordar, om detta system kompletteras med att patienternas journalnummer finns angivna. Då kan man därifrån gå tillbaka till vederbörande sjukhusjournal och ta fram just de uppgifter som kan vara intressanta t.ex. för forskning om hjärtoch kärlsjukdomar i vissa delar av landet.

Herr talman! När det började bli aktuellt med databehandling inom sjukvården fick vi på Serafimerlasarettet en föreläsning av någon dataentusiast om nyttan av denna nya uppfinning. När seansen var slut låg det i föreläsningssalen kvar ett stort antal papperssjok med namn och adress på kvinnor som stod på väntelista för abort på ett av stadens sjukhus. Vederbörande föreläsare hade ingen känsla för det material hon arbetade med. Jag har tagit del av SOSFS 1983:45, som handlar om patientdatabasernas minimiinnehåll. Men vad är deras maximiinnehåll? Det är, såvitt jag förstår, inte på något sätt reglerat. Bästa statsrådet Sigurdsen! Hur går det till i verkligheten? Jo, sådana här uppgifter körs fram på en skärm. Men vem som står bakom dataoperatören och ser på den skärmen får vi aldrig reda på. Jag är mycket kritisk mot detta, och jag är säker på att vi kommer att få mängder av bekymmer med den här registreringen framöver. Hittills har databehandlingen på sjukhusen lett till en försämring av planeringsunderlagen jämfört med den tid då vi hade ordentliga årsberättelser från sjukhusen och deras kliniker — årsberättelser som dessutom kom i tid. Jag tror att statsrådet Sigurdsen förmåtts att starkt överskatta databasernas betydelse för s.k. planering. Jag hyser ett starkt misstroende mot landstingen och deras administrationer. Så länge uppgifter om patienter finns på sjukhusen är de i relativt säkert förvar. När de är i händerna på administratörer kan man inte känna samma trygghet. Det är ett svalg befäst mellan människosynen på sjukhus och den på kontor.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö säger att jag har en övertro på betydelsen av det här systemet. Jag vill då framhålla att detta inte är någonting som jag eller regeringen har hittat på eller ensidigt beslutat om, utan det har, som jag redan sagt i mitt interpellationssvar, gått igenom riksdagens behandling. Låt mig än en gång upprepa att uppgifter från patientdatabaserna dels kan bli tillgängliga för personalen inom hälsooch sjukvården för att användas i vården, dels kan lämnas ut för andra ändamål, t.ex. forskning, planering och vårdkonsumtionsstudier. Det är viktigt att understryka att all personal inom hälsooch sjukvården har tystnadsplikt och att denna naturligtvis även gäller när personalen arbetar med datauppgifter. När uppgifter lämnas ut för andra ändamål än vården är det i allmänhet fråga om uppgifter som rör en större grupp patienter. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om vilka principer eller rutiner som tillämpas inom samtliga landsting vid utlämnandet av sådana uppgifter. Däremot har jag inhämtat hur det går till i Stockholms läns landsting. Där görs först en bedömning av behovet av uppgifterna innan de lämnas ut. Endast oidentifierbara uppgifter lämnas ut för planeringsändamal och liknande. När individbaserade uppgifter behövs, t.ex. för ett forskningsprojekt, krävs godkännande av de berörda klinikcheferna innan uppgifterna tas fram. Med detta exempel från ett landsting har jag velat visa att det finns goda möjligheter att genom praktiska rutiner skapa garantier för patientintegriteten. Till Ove Eriksson vill jag sedan säga att datainspektionen alltid skall ge tillstånd i varje enskilt fall, om register skall samköras.

Herr talman! Rune Gustavsson och Björn Körlof har — mot bakgrund av tidningsuppgifter om kriminalvårdsnämndens tillämpning av bestämmelserna om villkorlig frigivning för vissa långtidsdömda — i interpellationer till mig tagit upp vissa frågor om villkorlig frigivning. Rune Gustavsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att bringa rättstillämpningen i bättre överensstämmelse med riksdagens beslut och de nordiska ländernas bekämpning av narkotikabrottslighet.

Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Den reform av bl.a. bestämmelserna om villkorlig frigivning som genomfördes förra året gällde i princip bara sådana intagna som dömts till kortare straff än två år. I fråga om långtidsdömda bibehölls i allt väsentligt gällande regler. Liksom tidigare prövar kriminalvårdsnämnden frågan om frigivning i dessa fall. Nämnden skall senarelägga frigivningen enligt samma kriterier som tidigare. Om man bortser från särregleringen för långtidsdömda som begått grova brott mot liv och hälsa, innebar reformen förra året att de som dömts till fängelsestraff i princip alltid skall friges villkorligt sedan de avtjänat hälften av strafftiden. Sambandet mellan det utmätta straffet och den avtjänade anstaltstiden har alltså förstärkts genom reformen. Jag har inte för avsikt att nu föreslå någon ändring i detta hänseende. Ekonomisk brottslighet faller inte under den särskilda regleringen för vissa grövre brott. Intresset av en skarp reaktion mot denna typ av brottslighet bör enligt min mening tillgodoses genom lagstiftningens straffskalor och domstolarnas straffmätning och inte genom särregler om verkställigheten. Jag har inte för avsikt att nu föreslå några ändringar angående villkorlig frigivning för dem som dömts för ekonomisk brottslighet. När det gäller frigivning av dem som omfattas av särregleringen tycks interpellanterna utgå från att tillämpningen skulle ha ändrats markant i samband med reformen förra året, Som jag redan har nämnt berördes dock denna grupp i princip inte av lagändringarna. Man har ännu inte något underlag för att bedöma om kriminalvårdsnämndens praxis har förändrats på något mer betydelsefullt sätt. En sak bör emellertid framhållas. Till skillnad från tidigare prövar nämnden numera frågan om villkorlig frigivning redan vid verkställighetens början. Står det då klart att den intagne skall friges efter att ha avtjänat halva tiden, fattar nämnden beslut om det. I annat fall uppskjuter man prövningen. Beslut om halvtidsfrigivning har visserligen fattats i närmare fyra av fem av de fall som efter reformen har avgjorts slutligt. Prövningen har emellertid uppskjutits i ungefär hälften av fallen. Man kan på goda grunder anta att i de ärenden där den slutliga prövningen har uppskjutits, andelen som får halvtidsfrigivning kommer att vara väsentligt mindre än vad gäller de fall som redan prövats slutligt. I de fall som det här gäller avgör alltså kriminalvårdsnämnden när villkorlig frigivning skall ske efter en individuell bedömning i varje enskilt fall. Denna prövning innefattar bl.a. om det finns en påtaglig risk för återfall. Nämnden har en mycket kvalificerad sammansättning och lägger ner stor omsorg på sin uppgift. Det finns enligt min mening ingen grund för att påstå att nämndens beslut inte skulle stämma överens med lagstiftningens intentioner. Från justitiedepartementets sida kommer vi att följa hur reglerna om villkorlig frigivning fungerar för det aktuella klientelet. Departementet har gett brottsförebyggande rådet i uppdrag att göra en närmare utredning om reglernas tillämpning och effekt. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag inte heller i det här hänseendet har för avsikt att nu lämna några förslag till ändrad lagstiftning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Den s.k. 1 juli-revolutionen väckte stor uppmärksamhet, och den gav upphov till debatt både utanför och inom riksdagshuset. Det väckte också berättigad uppmärksamhet, när det i början av året publicerades en preliminär sammanställning, som hade gjorts av kriminalvårdsnämnden. Sammanställningen visade att fyra av fem personer som dömts för grova våldsoch narkotikabrott får villkorlig frigivning efter halva strafftiden. Var det meningen att riksdagens beslut skulle tolkas på det sättet? Det var en fråga som man ställde. Av tidningsuppgifter framgick att ansvariga tjänstemän inom kriminalvården ställde sig kritiska och frågande. Riksdagen fattade beslut på grundval av justitieutskottets betänkande i anledning av regeringens proposition. Av betänkandet framgår följande: ”Enligt förslaget skall villkorlig frigivning av den som har en strafftid som understiger två år i princip alltid ske när halva tiden avtjänats. Såsom f.n. måste dock minst två månader alltid ha avtjänats. Nuvarande ordning i fråga om villkorlig frigivning från längre straff lämnas i allt väsentligt oförändrad.

Det framgår av justitieutskottets betänkande. Riksdagen fattar ju beslut i lagfrågor. Domstolarna har sedan att tillämpa vad som beslutats. Men i det här fallet är det kriminalvårdsnämnden som har att tillämpa det beslut som har fattats. Sannolikt har de farhågor besannats som vissa här i riksdagen uttalade. Justitieministerns svar styrker den uppfattningen. I svaret säger justitieministern: ”Man har ännu inte något underlag för att bedöma om kriminalvårdsnämndens praxis har förändrats på något mer betydelsefullt sätt.” Uttalandet förvånar. Nog måste väl ni i departementet ha tillgång till material. Under den tid som gått sedan nämnda sammanställning offentliggjorts borde ni ha kunnat göra en bedömning, med utgångspunkt i det material som redan finns och i de uppgifter som redovisats i massmedia. Vidare säger justitieministern i svaret: ”Det finns enligt min mening ingen grund för att påstå att nämndens beslut inte skulle stämma överens med lagstiftningens intentioner.” De båda uttalanden som jag nyss citerat ur svaret motsäger i viss mån varandra. Borde man inte i departementet — för att återigen ta upp den frågan - under den tid som gått sedan kriminalvårdsnämndens preliminära sammanställning offentliggjorts ha fått fram ett mera definitivt material i fråga om tillämpningen? Det bör ligga i departementets intresse. Justitieministern säger visserligen att departementet kommer att följa hur reglerna om villkorlig frigivning fungerar för det aktuella klientelet och att departementet har gett brottsförebyggande rådet i uppdrag att göra en närmare utredning om reglernas tillämpning och effekt. Men jag menar att detta är en så allvarlig fråga att det inte bör finnas utrymme för något som helst dröjsmål. Även om justitieministern har gett ett svar, som jag inte anser är tillfredsställande, på frågan om justitieministern avser att vidta åtgärder för att bringa rättstillämpningen i bättre överensstämmelse med riksdagens beslut, har justitieministern inte med ett ord berört den andra delen av min fråga, som gällde de nordiska ländernas bekämpning av narkotikabrottslighet. Jag upprepar: Som justitieministern och justitiedepartementet känner till har vi, inte minst från svensk sida, arbetat för att få en likformig rättstillämpning i de nordiska länderna när det gäller narkotikabekämpning. Vi antog ett medlemsförslag så sent som 1982, vid sessionen i Helsingfors. Och sedan har de nordiska socialoch justitieministrarna sammanträtt och diskuterat det gemensamma arbetet på rättstillämpningens område. Jag återkommer till min fråga: Anser justitieministern att detta står i överensstämmelse med det arbete som vi från svensk sida tidigare har bedrivit för att få en likartad rättstillämpning inom de nordiska länderna?

Herr talman! Också jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag konstaterar att precis det som moderata samlingspartiet varnade för förra året, när reformen om villkorlig frigivning antogs, nu har inträffat: det råder delade meningar beträffande de rättsvårdande organens tillämpning av dessa bestämmelser, och det råder också bland allmänheten delade meningar om hur lagen egentligen är avsedd att fungera. Vi får dessutom olika behandling av olika kategorier intagna, vilket av flertalet människor upplevs som en mycket konstig utveckling. Till utgångspunkt för den fortsatta debatten tar jag också justitieministerns Brännpunktsartikel som han skrev i Svenska Dagbladet i januari och där han går i svaromål beträffande en del av det som tidningsdebatten hade orsakat. Enligt min uppfattning är det en ganska skev bild som justitieministern där ger av de politiska meningsskiljaktigheterna vid tillkomsten av de nya reglerna. Han skriver att samtliga riksdagspartier sedan länge varit eniga om att söka minska längden på frihetsberövandena inom kriminalvården, att det också rådde en bred politisk enighet om målet för reformen, att få ner strafftiden, men att det förelåg olika uppfattningar om hur man borde uppnå det målet. Justitieministern skriver vidare att också själva reforminriktningen mötte motstånd från vissa håll, varvid man varnade för en brottsvåg, eftersatt samhällsskydd och liknande. I den här artikeln tar landets justitieminister inte upp — och är tydligen inte på det klara med — grunderna för den principiella kritik som bl.a. vi moderater riktar mot det system för villkorlig frigivning som satts i kraft. Grunden för vår kritik är mycket enkel. Straffsanktionerade påbud är den viktigaste kärnan i samhällets normsystem. Den påföljd som är given vid varje straffsanktionerad gärning står i ett bestämt förhållande till den gärningen och dessutom i ett förhållande till alla övriga straffbelagda gärningar. Avsikten är att medborgarna i lagen skall kunna utläsa och förstå med vilken grad av allvar samhället ser på olika brottsliga gärningar. Avsikten är också att regelsystemet av det stora flertalet medborgare skall uppfattas stå i överensstämmelse med deras rättsmedvetande. Det är i och för sig riktigt att det finns en allmän önskan om att söka minska användningen av frihetsberövanden inom påföljdssystemet. Men det kan bara ske under två viktiga förutsättningar, nämligen att allmänpreventionen inte lider skada och att man hittar alternativ till frihetsberövande påföljder med åtminstone lika bra — helst bättre — individualoch allmänpreventiva effekter. Jag vill också göra några sakliga tillrättalägganden. Det är i och för sig sant att vi skulle vilja se bättre och kortare frihetsberövanden inom kriminalpolitiken — vem vill inte det — men det vi sökt under många år är, precis som jag sade, alternativ till dessa påföljdssystem. Till det kommer att vi har en utvecklingstendens inom brottsligheten i vårt land och i många andra länder som med gällande påföljdssystem leder till mycket långa frihetsstraff. Det har varit lagstiftarnas avsikt. Grova narkotikabrott, grova våldsbrott och grova ekonomiska brott har vi i enighet beslutat att reagera starkt emot. Justitieministern har också i denna artikel försökt göra gällande att ”vännerna av hårdare tag” — exakt vad som menas med det vet jag inte, men jag förmodar att det är en eufemism för moderata samlingspartiet — inte skulle vara intresserade av sådana tag vad gäller ekonomiska brottslingar. Eftersom justitieministern har konstaterat att han har gjort ett slarvigt uttalande tidigare, frågar jag mig om detta också bara är ett slarvigt uttalande eller om han verkligen menar det han säger. Jag har efter snart sju års verksamhet i riksdagens justitieutskott såvitt jag kan påminna mig aldrig någonsin varit med om att mitt parti har motsatt sig den påföljd eller den strafflatitud som föreslagits för något ekonomiskt brott. Tvärtom har det varit mitt partis uppfattning att de som har gjort sig skyldiga till ekonomiska brott, om man får tag i dem och kan överbevisa dem om brott, inte förtjänar någon särskild skonsamhet. Det tycker jag är viktigt att understryka. Justitieministern underlåter också i den här artikeln att nämna att remissinstansernas syn på kommittéförslaget om villkorlig frigivning var mycket starkt delad, och att lagrådet ställde sig utomordentligt tveksamt. I riksdagen gick moderata samlingspartiet helt emot förslaget. På vissa punkter gjorde även centerpartiet det. Den breda politiska enigheten var alltså inte så bred. Vidare underlåter justitieministern att nämna att ett viktigt tillkommande argument för denna ”reform” var att den sparade pengar åt statsmakten. Detta i straffrättssammanhang helt nya och groteska argument underlåter justitieministern att tala om, och det är kanske väl. Justitieministern säger nu i sitt svar att man genom reglerna om villkorlig frigivning har lyckats åstadkomma ett tydligare och klarare samband mellan den dom som är avkunnad av domstolarna och den faktiskt avtjänade anstaltstiden. Jag konstaterar naturligtvis att det råder ett klart matematiskt samband mellan en dom på tio månaders fängelse och en villkorlig frigivning efter fem. Strafftiden minskas nämligen till hälften. Men ett precis lika klart samband råder mellan en dom på samma antal månader och villkorlig frigivning efter en månad, nämligen en tiondel. Det är klart förutsebart om regelsystemet är sådant. Den enkla frågan en vän av ordning, och huvuddelen av landets medborgare, ställer sig är varför domstolen dömer till ett straff enligt ett regelsystem och kriminalvårdsstyrelsen till ett straff enligt ett annat regelsystem. För det är vad som faktiskt sker. Särskilt måste domstolarna fråga sig vad deras straffmätning tjänar för syfte. Skall de försöka upprätthålla en enbart teoretisk straffmätningspraxis? Något annat syfte står inte att finna efter denna ”reform”. Det är bara att konstatera det faktum, att allvaret i straffrättskipningen inte kan upprätthållas. Justitieministern hävdar nu att förhållandena har blivit bättre genom att detta matematiska samband, till skillnad mot tidigare, har blivit entydigt. Jag håller med om att det är sant att det matematiska sambandet nu är klarare och entydigare, men samtidigt har den renodlade inkonsekvensen upphöjts till princip. Det måste nämligen vara så, enligt vår uppfattning, att när man dömer till ett straff i domstolarna skall det vara förutsebart att det är precis det straffet som också skall avtjänas. Tycker vi att fängelsestrafftiderna är för långa, måste lagstiftarna, dvs. regering och riksdag, vara så goda att gå in i brottsbalkens och specialstraffrättens regelsystem och justera ner straffskalorna precis enligt den ordning som vi har gjort tidigare. Att halvera straffen via en annan lagstiftning framträder som ologiskt, inkonsekvent och oförståeligt för stora delar av landets medborgare. Vi konstaterar att det är precis den debatten vi har fått och att det är det sätt som reformen utvecklat sig på som ter sig så synnerligen olyckligt. En följdfråga till justitieministern blir då: Hur skall vi hantera denna fråga i framtiden? Vi får nu ett förslag från fängelsestraffkommittén med något sänkta straffskalor för en del förmögenhetsbrott. Hur skall vi hantera härav berörda, i förhållande till den reform som nu är genomförd om villkorlig frigivning? Skall vi börja att villkorligt frige dem något senare i och med att fängelsestraffen sänks? Bara den frågeställningen belyser med vilken inkonsekvens detta reformförslag har utformats.

Herr talman! Jag kan instämma i allt vad Björn Körlof har anfört. Även för mig framstår nuvarande ordning som oefterrättlig. I dag råder ju den ordningen att alla fängelsestraff, med visst undantag, avkortas med hälften. Sex år är detsamma som tre år, och tio år är i praktiken detsamma som fem år. Johan Ludvig Runeberg kunde nog aldrig föreställa sig att några av hans rader i Älgskyttarna skulle bli så ofta citerade, nämligen Samhället tillämpar, med andra ord uttryckt, ett system med dubbel bokföring, ett straff utåt och ett hälften så långt straff inåt, dvs. gentemot den dömde. Tio år är både tio år och fem år, ett förfarande som leder tanken till det av George Orwell uppfunna nyspråkliga begreppet ”dubbeltänk”, vilket är ett uttryck för att lura verkligheten utan att göra våld på den. Systemet är så groteskt att lagstiftaren ansett det nödvändigt att ge domstolarna möjlighet att utdöma 16 års fängelse, för att få garanti för att den dömde verkligen sitter bakom lås och bom i 8 år . Hur förhåller sig f.ö. strafftiden 16 år till livstids fängelse? Vilket straff är längst i praktiken? Det är inte omöjligt att 16 år rent faktiskt är längst — i så fall onekligen en överraskande matematisk nyskapelse. Ett annat exempel från verkligheten: De som vägrar att göra värnplikt hamnar i dag i fängelse under en tid som står i relation till värnpliktstidens längd. Man skall inte tjäna på att vara illojal mot sitt land. En devalvering av strafftiden med hälften leder här till stötande och absurda resultat. Relationen upphävs ju. Måste inte domstolarna här döma ut dubbelt så stränga straff som tidigare för att återställa balansen? Som framgått är avkortningen till hälften obligatorisk. Alla skall behandlas lika, oberoende av skötsamhet och gott uppförande och oberoende av hur behandlingen och resocialiseringen av varje dömd person framskrider. Det är t.o.m. klart utsagt i proposition 1982/83:85 s.39 att skötsamhet inte får påverka tidpunkten för villkorlig frigivning. Det finns således inte längre något samband kvar med den individualpreventiva läran, som utgör själva grunden för institutet villkorlig frigivning. Det kritiserade systemet har inte stöd i vanliga människors rättsmedvetande. Det är farligt och även ovärdigt en lagstiftare att ge ord och uttryck en dubbelmening. Domstolens dom måste återfå sin sanna och verkliga innebörd. Det är nu mer än sex år sedan som brottsförebyggande rådets rapport från år 1977, kallad Nytt straffsystem, utkom med rekommendation bl.a. om avskaffande av institutet villkorlig frigivning. Det finns inget stöd för att försvara nuvarande ordning. Ett avskaffande av institutet är den enda naturliga åtgärden — och det är fara i dröjsmål. Ett ytterligare skäl för avskaffande är utformningen i 26kap. 7§ brottsbalken av undantaget från hälftenavkortningen. Är det fråga om allvarlig brottslighet och har denna riktat sig mot liv eller hälsa får avkortning inte ske med mer än en tredjedel under det ytterligare villkoret att påtaglig återfallsrisk bedöms föreligga.

Motiveringen förtjänar verkligen att räddas undan glömskan. Den grova brottsling som inte missköter sig presumeras inte återfalla i brott, med påföljd att även han blir utsläppt efter halva strafftiden! Det är denna undantagsregel som tilldragit sig särskild uppmärksamhet under senare tid. Mot bakgrund av dessa propositionsuttalanden kan det vara svårt att inte släppa ”välartade” narkotikabrottslingar redan efter halva tiden. Herr talman! Har inte hela systemet råkat i olag? Går det att dra någon annan slutsats? Det är hög tid att återge orden deras sanna och verkliga innehåll. Institutet villkorlig frigivning med det innehåll institutet har i dag bör därför snarast avskaffas. Jag förstår uppriktigt sagt inte att justitieministern kan känna sig till freds med dagens tillstånd.

Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord till Rune Gustavsson. När det gäller kriminalvårdsnämndens tillämpning av villkorlig frigivning efter den 1 juli har vi ett material, men jag bedömer det inte som tillräckligt för att dra några säkra slutsatser. Materialet finns hos brottsförebyggande rådet, och där kompletteras det fortlöpande. Jag har personligen förhört mig om materialets beskaffenhet och om när materialet är så fullständigt att man kan dra relevanta slutsatser av det. Det förefaller som om så skulle vara fallet inom någon eller några månader. Jag svarade inte Rune Gustavsson direkt på frågan om hur vi nu förhåller oss till de övriga nordiska länderna när det gäller narkotikabekämpning. Men jag tycker att det ändå indirekt av mitt svar framgick att vi inte på något sätt genom vad som skedde den 1 juli 1983 har fjärmat oss från vad som gäller på det här området i övriga nordiska länder. Vad Björn Körlof och Rune Gustavsson har anfört ger mig anledning att lämna några kortfattade upplysningar om institutet villkorlig frigivning och bakgrunden till förra årets reform. Villkorlig frigivning infördes i svensk rätt 1906. Institutet finns i nästan alla länder med en rättstradition lik den svenska. Bland Europarådsstaterna är det bara Malta som har ansett sig kunna klara sin kriminalvård utan villkorlig frigivning. Till en början hade institutet ett begränsat tillämpningsområde. Syftet härmed var att främja gott beteende under anstaltsvistelsen. Numera — dvs. sedan omkring år 1970 — betonar man i stället vikten av att också de som dömts till frihetsberövande skall bli föremål för frivård. Det är ju väl känt att tiden efter frigivningen ofta innebär problem och att behovet av hjälp och stöd under den tiden är betydande. Om den frigivne begår nya brott eller på annat sätt missköter sig kan en del av eller hela den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad. Detta är naturligtvis oerhört viktigt att framhålla — frigivningen är villkorlig, och den är det därför att syftet är att motverka fortsatt brottslighet. Under 1970-talet utsattes den villkorliga frigivningen för kritik i en rad olika sammanhang. Främst riktade den sig mot att reglerna var fakultativa. Proportionen mellan brott och straff kunde på det sättet åsidosättas. Straffet blevi viss mån tidsobestämt; man hade en känsla av godtycke. Det är mot den bakgrunden man skall se att fängelsestraffkommittén år 1979 fick i uppdrag att se över också den villkorliga frigivningen. Så fick kommittén tilläggsdirektiv av Håkan Winberg — den moderate justitieministern. De tilläggsdirektiven innebar att man med förtur skulle lämna förslag om bl.a. just den villkorliga frigivningen. När kommittén kom med sitt delbetänkande i enlighet med tilläggsdirektiven sade man att det hade inneburit väsentliga nackdelar att behandla frågan om den villkorliga frigivningen lösgjord från sitt sammanhang med fängelsestraffet i övrigt. Men man skulle återkomma till olika frågor rörande den villkorliga frigivningen. Det här betänkandet fick en i huvudsak positiv behandling av remissinstanserna, och när det kom på regeringens och sedermera riksdagens bord ansågs det viktigt att fullfölja den kriminalpolitiska linje som samtliga riksdagspartier sedan länge varit eniga om, nämligen att minska längden på frihetsberövandena inom kriminalvården. Ett annat skäl att ta upp delförslaget om villkorlig frigivning var att man skulle få ett rättvisare och mer förutsebart system. Man skulle dessutom få en avbyråkratisering; det blev möjligt att minska antalet övervakningsnämnder till ungefär hälften. Varför bestämdes det då, när man införde denna automatiskt verkande regel, att straffet skulle förkortas till just hälften? Det kan ju tyckas vara drastiskt. Jag vill då säga två saker. Den ena är att hade man fastställt förkortningen till exempelvis tre fjärdedelar, skulle det på åtskilliga områden ha inneburit en skärpning. Den andra, Björn Körlof, är att det är nyttigt med internationella jämförelser. Men det finns åtskilliga länder där man har en automatiskt verkande villkorlig frigivning som inträder redan efter en tredjedel av strafftiden. Jag har velat lämna dessa ytterligare upplysningar som bakgrund till vad som skett. Mot denna bakgrund bör man också förstå att jag inte vill påstå att just exakt det system för villkorlig frigivning som vi nu har skulle vara det allra bästa tänkbara. Vi får senare i år fängelsestraffkommitténs fullständiga betänkande, och vi får då överväga den villkorliga frigivningens utformning i ett större kriminalpolitiskt sammanhang. I avvaktan på det tycker jag att det är klokt att vara försiktig med att göra stora kriminalpolitiska utspel eller att på annat sätt initiera snabba lagändringar. Jag eftersträvar i detta sammanhang breda lösningar i samförstånd. I det avseendet inkasserar jag med tillfredsställelse Björn Körlofs uttalande att han gärna ser stränga påföljder för ekonomisk brottslighet.

Herr talman! Jag skall ta upp två frågeställningar med anledning av justitieministerns anförande. Justitieministern säger som komplettering till interpellationssvaret, att man har ett material i departementet men att man bedömer det som inte tillräckligt undersökt för att man skall kunna ge klara besked ännu — vi får kanske besked om några månader.

Det var den ena frågan. Jag blev också något konfunderad då justitieministern i sitt senaste inlägg beträffande det nordiska samarbetet sade, att vi inte har fjärmat oss från de nordiska länderna i fråga om rättstillämpningen. Jag frågar: Vad grundar justitieministern detta yttrande på? Jag har sysslat med de här frågorna i Nordiska rådet under ett antal år, och jag kan inte erinra mig att man i de nordiska länderna — i varje fall inte i Norge, där man arbetar mycket med narkotikafrågorna — har en tillämpning som är av det här slaget. Skall vi, menar jag, kunna verka med samma kraft i nordiska sammanhang när det gäller bekämpningen av narkotika, måste vi själva uppträda så, att vi vinner respekt hos de övriga nordiska länderna.

Herr talman! Jag anser att justitieministern gjorde ett ganska klokt och balanserat avslutande inlägg, för han sade att han eftersträvar breda lösningar inom kriminalpolitiken och att man där inte skall försöka åstadkomma några drastiska lösningar. Jag tolkar det så att vi i fortsättningen, när vi behandlar de här frågorna — mellan riksdag och regering och i justitieutskottet — skall försöka hitta lösningar som inte har riktigt samma karaktär som den vi nu diskuterar. Det vore naturligtvis bra om vi kunde nå enighet på det här området. Jag tror att det just inom kriminalpolitiken, inom straffrätten, är olyckligt med politiska strider. Det vore bra om vi kunde åstadkomma en långsiktigt verkande lösning som vi alla kunde ställa upp omkring. Det är just mot den bakgrunden som vi från vårt håll riktar så stark kritik mot det sätt på vilket det ifrågavarande förslaget drevs igenom i riksdagen förra året, och att man inte var beredd att lyssna på de invändningar som gjordes från väldigt många håll. I och för sig är det kanske sant som justitieministern säger, att remissinstanserna till övervägande del — vad nu innebörden av det är — var positiva. Men samtidigt fanns det ju oerhört många som var mycket, mycket kritiska. Och kritiken tog bl.a. sikte just på de principiella frågorna — att detta rycktes ur sitt kriminalpolitiska sammanhang, att man inte ansåg sig kunna vänta på fängelsestraffkommitténs förslag till allmänna lösningar av hur fängelsestraffet skulle vara utformat i framtiden samt att förslaget skulle få mycket långsiktigt verkande principiella konsekvenser inom kriminalvården. Till detta kom lagrådets mycket skarpa principiella invändningar bl.a. mot att den avkunnade domen och det i verkligheten avtjänade straffet skulle komma att skilja sig åt i så avsevärd grad, att det skulle väcka uppseende. Mot den bakgrunden uppfattar jag det så att justitieministern, när det blir dags att behandla fängelsestraffkommitténs betänkande med förslag till lösningar på de här problemen, skall försöka eftersträva en lösning som innebär att vi hittar en principiell grund på vilken vi åtskilliga år framöver kan verka, utan stridigheter av det slag som nu förekommer då det gäller den villkorliga frigivningen. En kort kommentar bara om hur vi från mitt partis sida ser på villkorlig frigivning. Vi är också beredda att medverka till att det skall finnas någon form av villkorlig frigivning. Men grunden för den skall, som har sagts tidigare i debatten, vara att man vill uppmuntra till gott uppförande, till arbete och studier så att den frigivne kan gå ut i samhällslivet igen och verka som en laglydig medborgare. Det får alltså inte vara som det är nu, att alldeles oavsett hur den intagne har uppfört sig släpps han fri efter halva strafftiden. Det kan vi inte acceptera. För allmänpreventionens skull måste principen vara den att den dom som har utdömts enligt lagen också skall avtjänas. Det är det enda sätt på vilket man kan meddela medborgarna samhällets normsystem. Och vi tror att det är oerhört viktigt att man gör det.

Herr talman! Det är en utomordentligt svår fråga som vi nu diskuterar. Den debatt som vi har lyssnat till har gjort helt klart att det är mycket grannlaga avvägningar som måste göras när man skall bedöma den villkorliga frigivningen. Mitt parti, folkpartiet, har sysslat mycket med dessa frågor, och vi har då alltid haft den liberala grundsynen att en väldigt viktig synpunkt måste vara att försöka återanpassa en dömd till ett normalt liv efter frigivningen. Jag vill ge justitieministern en eloge för det balanserade sätt på vilket han har genomfört denna debatt. I stort instämmer jag i de synpunkter som justitieministern har fört fram. Jag vill bara till detta konstaterande göra några klara deklarationer från folkpartiets sida. Det skall vara kriminalpolitiska och inte ekonomiska synpunkter som skall avgöra frågan om villkorlig frigivning. Det kriminalpolitiska syftet måste alltid vara det bärande. Mitt parti anser att det är viktigt att den dömde successivt slussas ut i samhället igen. Det underlättar den dömdes anpassning till ett normalt liv. Den dömde får större möjligheter att ordna vissa praktiska frågor som hör ihop med samhällets intentioner med den villkorliga frigivningen. Jag tänker på t.ex. kontakten med anhöriga, på möjligheten att skaffa bostad och arbete osv. Det är viktigt för att den dömde verkligen skall få en fair chans och för att förhindra fortsatt brottslighet. Just den viktiga synpunkten, att förhindra fortsatt brottslighet, tycker jag inte helt har kommit fram i den debatt som hittills har förts. Det är väldigt viktigt att denna humanitära människosyn ligger till grund för behandlingen av den dömde. Men det finns, som interpellanterna har anfört, också väldigt starka andra principer att ta hänsyn till. Den villkorliga frigivningen får inte tillämpas så att andra medborgare i samhället utsätts för stora risker till liv och hälsa. De brottslingar som har dömts för grova våldsbrott måste granskas särskilt noga av den nämnd som har att besluta om och övervaka den villkorliga frigivningen. Och de som har dömts för grova narkotikabrott, för att nämna en typ av brottslighet, bör också undergå samma hårda granskning. I annat fall kan skadorna i samhället bli väldigt stora. Det är ett mycket svårt och grannlaga arbete att besluta i frågor om villkorlig frigivning. Det kommer alltid att finnas fall där man kan peka på att den villkorliga frigivningen inte har slagit väl ut, att skador har uppstått för den dömde, för oskyldiga människor i samhället och för samhället i stort. Men detta får inte medföra att vi säger nej till institutet villkorlig frigivning. Om man har den humanitära grundsynen att en dömd skall ges en reell chans att anpassa sig i samhället, tror jag också att det är riktigt att låta den nuvarande institutionen och de bestämmelser som finns verka ytterligare ett tag. Det finns sedan skäl att noga utvärdera verksamheten och fatta de beslut man kan anse vara riktiga i samband med ett sådant ställningstagande. Jag tycker att det i detta fall är riktigt att avvakta och att noggrant observera hur den villkorliga frigivningen fungerar. Jag välkomnar sedan det som justitieministern framförde som ett löfte — att man skall lägga fram resultatet och sikta mot breda lösningar över partigränserna.
Herr talman! Rune Gustavsson ställde en hypotetisk fråga till mig som jag inte skall besvara men väl kommentera genom att säga att jag hellre vill ha vetenskapligt underlag för mina bedömningar än spridda tidningsuttalanden. Rune Gustavsson frågade också hur jag kan påstå att vi inte har fjärmat oss från den nordiska gemenskapen genom vad som skedde den 1 juli. Mitt svar är mycket enkelt och kort: De långtidsdömda, nämligen i allt väsentligt narkotikabrottslingarna, berördes ju inte av reformen. Till herr Körlof vill jag bara fälla den kommentaren att vi är överens om att det inte var helt lyckat att behandla den villkorliga frigivningen utan samband med övriga kriminalpolitiska frågor som fängelsestraffkommittén har att behandla. Jag tar det fulla ansvaret för att så skedde i somras, men ursprunget till att det skedde var ett initiativ från den moderate justitieministern Håkan Winberg. Jag sade att jag eftersträvar breda samförståndslösningar på det kriminalpolitiska fältet. Björn Körlofs deklaration om moderata samlingspartiets syn på den villkorliga frigivningen gör mig något tveksam om huruvida ett sådant brett samförstånd kan komma att omfatta moderata samlingspartiet. Rune Ångströms inlägg var i det hänseendet mera svårtolkat. Jag hyser emellertid fortfarande goda förhoppningar, och vi får se om de infrias när frågan kommer till riksdagen på nytt.
Herr talman! Först vill jag säga att det är med anledning av de tidningsuppgifter som förekommit som jag har ställt interpellationen och önskat svar av justitieministern. När det sedan gäller tillämpningen och relationen till de nordiska länderna säger justitieministern att det är enkelt att ge besked. De långtidsdömda berörs inte av reformen. Det är vad jag har tagit upp och velat påvisa genom bl.a. citat, men tillämpningen av den nya lagstiftningen tycks ha omfattat även dessa grupper. Det är det som diskussionen bl.a. gäller.
Herr talman! Först en liten kommentar till det som justitieministern sade i ett tidigare anförande. Justitieministern välkomnade att moderaterna var beredda att medverka till skarpa reaktioner mot ekonomiska brott. Det är sant att vi är det. Det är möjligt att vi kan nå enighet på den punkten, förutsatt att vi får ett system som innebär att vi verkligen kan få tag i brottslingar och kan bevisa deras skuld och att allt detta sker under bevarad rättssäkerhet i vårt land och utan alla sådana funderingar som nu kommit från bl.a. Eko-kommissionen och som vi inte kan vara överens om. När det gäller villkorliga frigivningar och möjligheter att komma överens om ett system där uttryckte justitieministern, såvitt jag förstod, en viss tveksamhet. Det är kanske svårt att skapa ett sådant system, om man håller fast vid den princip som innebär att man skall ha obligatorisk villkorlig frigivning alldeles oavsett hur vederbörande sköter sig och alldeles oavsett vad vederbörande har begått för brott, t.ex. inom ramen för strafflatituder under två år. Det är ett system som för oss ter sig utomordentligt främmande och märkligt, och det måste te sig utomordentligt märkligt för medborgarna, just mot bakgrund av den oerhört stora vikt som man lägger vid detta i alla sammanhang när man diskuterar hur strafflatituder och straffskalor skall utformas för olika brott. Det ter sig hela tiden som meningslöst att föra en diskussion om straffmätning och straffmätningspraxis, strafflatituder, straffskalor, gärningars svårighetsgrad osv., om man samtidigt har ett system inom en annan lagstiftning som undanröjer effekterna av hela den diskussionen. Det är detta som är grunden för vår kritik mot det system som nu gäller. Men jag är öppen för vidare diskussioner, och om vi då kan komma överens är det naturligtvis en utomordentligt stor fördel.
Herr talman! Justitieministern sade att mitt inlägg var svårtolkat beträffande möjligheterna till en samförståndslösning i framtiden. Jag angav vissa humanitära skäl för att man bör återanpassa de dömda till ett normalt liv i samhället genom att begagna institutet med villkorlig frigivning. Jag angav även vissa andra skäl som borde vägas in: säkerheten för allmänheten till liv och hälsa och undanröjandet av möjligheten att det uppstår skador i samhället då man kan bedöma att det finns stor risk för fortsatt brottslighet. Jag ansåg att vi behövde ytterligare tid för att utvärdera de beslut som fattades 1982. Efter en utvärdering borde diskussionen tas upp igen med sikte på en bred lösning. Det är sammanfattningen av vad jag ville få fram i mitt inlägg. Jag undrar vad som är så svårtolkat i det sammanhanget.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att lämna riksdagen en redogörelse för vilka slag av brott som förebyggts genom brottsförebyggande rådets verksamhet. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete förutsätter åtgärder på bred front. Det är i stor utsträckning också fråga om sådant som ligger utanför vad som vanligtvis brukar betecknas som kriminalpolitik, t.ex. åtgärder inom familjepolitiken, skolan, arbetslivet och fritidssektorn. Det brottsförebyggande arbetet förutsätter att vi utvecklar och sprider kunskap och erfarenhet om kriminalitetens orsaker och om effekterna av olika åtgärder mot brott. Det var bl.a. sådana överväganden som låg bakom att brottsförebyggande rådet kom till för tio år sedan. Avsikten var inte att BRÅ skulle överta uppgifter från andra organ utan att rådet genom sin verksamhet skulle främja och verka för en samordning av olika myndigheters, organisationers och enskildas insatser mot brott. BRÅ har således inte någon direktivrätt gentemot några andra organ. Enligt sin instruktion skall BRÅ bl.a. följa och analysera brottsutvecklingen, följa, stödja och initiera forskning om kriminalitetens orsaker och om hur den skall förebyggas samt verka för en samordning på det kriminalpolitiska området. Rådet skall också medverka i det kriminalpolitiska arbetet genom utredningar och andra initiativ. För egen del är jag övertygad om att arbete av det slag som rådet skall utföra är av stor betydelse för en rationell kriminalpolitik och ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. En parlamentarisk utredning konstaterade också för några år sedan bl.a. att rådet hade utfört ett betydelsefullt arbete och att verksamheten visat på värdet av ett centralt organ för brottsförbyggande insatser. Värderar man BRÅ:s verksamhet efter vad som åligger rådet enligt dess instruktion, tvekar inte heller jag att säga att rådet väl fyller sin uppgift. Det är däremot knappast lämpligt att försöka värdera BRÅ:s arbete genom något slags lista över olika slag av brott som förebyggs.

Herr talman! Tillåt mig att till justitieministern framföra ett tack för hans svar på min interpellation. Interpellationer är ju ert av de medel varigenom riksdagen utövar sin granskning av rikets styrelse och förvaltning. Att jag nu bett om en redogörelse för brottsförebyggande rådets verksamhet beror bl.a. på att jag under mitt medlemskap i forskningsrådsnämnden och i delegationen för långsiktsmotiverad forskning har varit med om att dessa organs verksamhet har blivit föremål för utvärdering, bl.a. genom oberoende utländska forskare. BRÅ har — som justitieministern nämnde — för några år sedan underkastats en översyn av bl.a. två ledamöter av denna kammare. Jag har tagit del av denna utredning. Det har varit naturligt för mig att fundera på hur det skulle ha tett sig om vi haft ett sjukdomsförebyggande råd. Hur skulle man ha utvärderat dess verksamhet? Justitieministern anser det olämpligt ”att försöka värdera BRÅ:s arbete genom något slags lista över olika slag av brott som förebyggts”. Jag är inte så säker på att det skulle vara olämpligt om man ersatte ordet lista med ordet statistik. Om man —- som sker på olika ställen ute i världen och här hemma — försöker förebygga exempelvis hjärtinfarkter eller självmord försöker man självfallet värdera sina insatser genom att studera utvecklingen över tiden mellan områden eller grupper vars levnadsförhållanden eller livsföring man sökt påverka, och vanligen också i förhållande till motsvarande områden eller grupper där ingen sådan påverkan eftersträvats. Jag har med intresse följt publikationen BRÅ-Apropå, men jag har inte alltid känt mig riktigt övertygad om kvaliteten på de meddelanden som lämnas där. En uppstramning i riktning mot ett högre anspråk på kontrollerbar vetenskaplighet förefaller inte vara obefogad. Det borde vara av intresse för statsmakten, inte minst för justitieministern själv — och jag hörde att justitieministern använde ordet vetenskaplighet i den föregående debatten — att få klara och så entydiga besked som möjligt om vilka medel till minskande av brottsligheten i landet som kan visas vara mest effektiva, och detta är inte mindre intressant för riksdagen. BRÅ-utredningen tycks ha hesiterat inför uppgiften att göra en bred uppföljning av rådets verksamhet på grund av de kostnader detta skulle ha medfört. Frågan är dock om inte en revision ändå skulle löna sig, när man har en så pass bekymmersam utveckling av brottsligheten och en så resignerad inställning till den nuvarande kriminalvårdens effekt som kan utläsas ur BRÅ-utredningens betänkande. Herr talman! Jag är fullt medveten om att jag inte har någon särskild sakkunskap på det här området. Däremot har jag en viss erfarenhet av vetenskapligt arbete på andra områden, i fråga om både förebyggande åtgärder och behandling. Jag känner mig inte alldeles övertygad om att den så att säga interna granskning av BRÅ som har förekommit är tillräcklig. ”Sektorsforskning” leder ofta till isolering. Denna isolering kan t.o.m. kännas betryggande för dem som verkar inom den, men den kan också innebära att man går miste om både kritik och stimulans från andra delar av samhället och vetenskapen. Jag är rädd att namnet brottsförebyggande rådet är alltför pretentiöst och uppammar förväntningar, som visar sig svåra att infria. Men så länge rådet har det namnet kommer man inte ifrån kravet på en dokumenterad resultatredovisning.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har, mot bakgrund av situationen i Fagersta sedan uppgörelse träffats om ägarstrukturen inom specialstålsindustrin, frågat mig följande: Har regeringen via de gamla eller nya ägarna fått fram några konkreta förslag till ersättningsarbeten? Jag vill återknyta till vad jag sade här i kammaren den 12 januari om 37 Bergslagen. Regeringen är väl medveten om den mycket besvärliga situationen i stort, liksom om situationen på många bruksorter inom regionen. Jag redogjorde då för de olika åtgärder som regeringen hittills vidtagit och som innebär att regeringen på olika sätt har prioriterat regionen. Det är också denna medvetenhet om situationen i Bergslagen som har gjort det så angeläget att få en långsiktigt bärkraftig företagsstruktur och klara ägarförhållanden inom specialstålsindustrin. En stabil stålindustri kommer även framöver att utgöra basen för näringslivet på många orter. Innan resultaten av överväganden i berörda bolag och av MBL förhandlingar mellan företagen och de anställdas organisationer om strukturen för stålverksamheten föreligger; kan jag inte uttala mig om vad som kan inträffa i fråga om sysselsättningen på olika orter. En viktig förutsättning för regeringens ställningstaganden att medverka till den planerade strukturlösningen för rostfritt specialstål har varit att berörda bolag gemensamt tillskjuter 100 milj.kr. till ett investmentbolag, Bruksinvest. Detta bolag skall bidra till att nya verksamheter och därmed arbetstillfällen skapas på de bruksorter som berörs av omstruktureringen inom stålindustrin. Det är enligt min mening nödvändigt att kräva det enskilda näringslivets medverkan till en omstrukturering och utveckling av ett långsiktigt, stabilt och utvecklingsbart näringsliv. Ägarna har också i olika sammanhang förklarat att de skall göra insatser utöver sin andel i Bruksinvest. Jag utgår ifrån att dessa löften kommer att infrias.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Industriministern hänvisar till en tidigare debatt om Bergslagen. Under de år då vi båda befann oss i oppositionsställning var det flera sådana debatter, och det har också förekommit några debatter efter det att Thage Peterson kom in i regeringen. Industriministern pekar på vad regeringen tidigare gjort för den här regionen. Det kan erkännas att några kommuner hamnat i andra stödområden, och det har anslagits pengar för prospektering efter nya mineraler, osv. Det är bra. Det är mer än vad den förra regeringen presterade. E , : Nu förväntas en betydligt värre situation. Återigen är det dags för stora nedläggningar i den här regionen. På min fråga vilken beredskap regeringen har lämnar industriministern inte något svar. Ingenting sägs heller om ifall man har fått löften från gamla eller nya ägare om ersättningsarbeten för de arbetstillfällen som till sist ändå försvinner. Vi behöver inte sväva i ovisshet om att många arbeten kommer att försvinna. Det är liksom själva meningen med struktureringen att minska antalet anställda för att minska kostnaderna. Industriministern väljer att peka på MBL-förhandlingar och det s.k. Bruksinvest, där företagen tillsammans har lovat att satsa upp till 100 milj.kr. för att skapa nya jobb. Vardera 10 milj.kr. har de enligt uppgift skjutit till, dvs. 40 milj.kr. tillsammans. Resterande 60 milj.kr. skall'skjutas till om det behövs, så i bästa fall blir det 100 milj.kr. Vare sig det är 40 eller 100 miljoner, tycker jag att det är mycket litet - Nr 80 pengar för att skapa ett nytt investeringsbolag. Om vi tänker oss vara i Måndagen den storfinansens ställe och funderar på hur storfinansen ser på det här, kan vi 13 februari 1984 räkna med att storfinansen betraktar dessa 100 milj.kr. som en grindslant för att klara struktureringen — en mycket liten slant i förhållande till vad Om sysselsättning storfinansen tjänar på detta och i förhållande till vad som behöver satsas i regionen. Om man tänker litet längre på den där grindslanten, förstår man också att det strax kommer att bli ett slagsmål om lokaliseringarna, som det alltid blir när det är fråga om nedskärningar. Det kommer att bli en väldig kamp mellan de olika orterna: vilka skall drabbas och vilka skall klara sig undan? När det gäller MBL är det faktiskt som vanligt. Det har inte ändrats någonting på den punkten. Besluten om förändringar fattas över de anställdas huvuden, och sedan får de vara med och förhandla om hur och när de skall bli arbetslösa. Jag kan inte tänka mig att det kommer fram så mycket nytt i dessa förhandlingar att industriministern av det skälet skulle vara förhindrad att säga vad han har tänkt sig i fortsättningen för Fagerstas del, dvs. om regeringen är beredd att ta något ansvar för dem som blir arbetslösa i Fagersta. Det kan kännas onödigt med en längre betraktelse över Bergslagen — vi vet båda hur det ser ut — men jag kan erinra mig en våldsamt negativ utveckling bara sedan jag kom in i riksdagen, 1979. Först var det Bäckegruvan i Skinnskattebergs kommun och sedan Spännarhyttan i Norberg som lades ner. Då skulle folk enligt den borgerliga regeringen pendla till de andra bruksorterna, främst Fagersta. Sedan var det nedskärningar i Surahammar och Hallstahammar. Folk skulle återigen pendla, sade man; det var ju så bra förbindelser, och det fanns ju så många andra jobb i regionen. Förändringarna var nödvändiga, sades det, både av kapitalister och från regeringshåll, för att på sikt ge fler jobb. Därefter var det Skinnskattebergs tur, dit flera hade sökt sig från Bäckegruvan. Några besked om hur folk skulle klara sitt uppehälle eller om hur kommuner och social utveckling skulle tryggas i regionen lämnades inte. Allt detta var socialdemokratin mycket kritisk till. Jag minns väl debatten om Bergslagen i kammaren, då Thage Peterson och jag stod på samma sida och sade att det krävs helt andra tag, helt andra åtgärder, för att trygga utvecklingen i dessa regioner. Nu är det av allt att döma Fagerstas tur — med en ny regering. Tyvärr är beskeden desamma. Man avvaktar vad kapitalisterna skall göra, och man väntar på en MBL-förhandling om avskedanden. Skillnaden är att det nu inte längre finns några jobb att pendla till, så man säger inte det. Det är så många arbetslösa i så många orter att sådana besked inte kan ges. Utredningar och beslut på storfinansens villkor hjälper inte folket i bruken. I alla tider har människorna där fått finna sig i att besluten fattats över deras huvuden, oftast mot deras vetande och kunskap om produktionen. Så är det nu också. Många är skarpt kritiska. mot nedläggningskarusellen. De ser inte 39 nedläggning som den enda vägen att lösa industrins problem och föra den ut ur krisen, i varje fall inte på litet längre sikt. Om det finns ett rådrum på grund av den kommande högkonjunkturen — det har ju sagts att Fagersta skulle kunna klara sig ett par tre år, beroende på hur lång högkonjunkturen blir — borde detta utrymme utnyttjas för utveckling av nya produkter och annan produktion. Finns inte detta rådrum av marknadsskäl, så borde regeringen skapa det och säga: Stopp, nu får det inte ske några fler avskedanden, nu måste annan sysselsättning skapas inom eller bredvid stålindustrin för att man skall kunna behålla utvecklingen i denna region. Det är ju så att det saknas tusentals arbeten, redan före de nya nedläggningarna. Skall befolkningsramarna fram till 1990 i Västmanlands län hålla, fordras kanske mellan 15000 och 25000 nya jobb, och då kan man inte bara se på när ytterligare 1000 jobb försvinner. Några krav tycker jag det är ganska rimligt att ställa nu. Det borde regeringen göra för att sätta tummen på ögat på storfinansen — om man nu inte vill gå in och ta ett ägaransvar från statens sida. Regeringen borde säga ifrån att inga avskedanden eller tvångsförflyttningar bör ske inom koncernen. Man måste strukturera för nya och fler jobb, inom eller bredvid stålindustrin. Man bör i nuläget inte tillåta någon nedläggning av stålverksamhet, utan skapa ett rådrum. Låt inte de anställda bara förhandla om sina egna avskedanden, utan dra in dem i utvecklingsarbetet för att långsiktigt bygga en bra stålindustri. Även om socialdemokratin har lagt alla socialistiska funderingar på hyllan, borde man åtminstone kunna förhindra att storfinansen slipper så lindrigt undan. Aktiekurserna har ju ökat väsentligt sedan uppgörelsen blev känd. Det sker försäljningar, byten och ändringar i ägandeförhållandena. Det är många som har gjort sig grova pengar på denna förändring. Det är inte för mycket begärt att en del av de pengar som storfinansen tjänar och har tjänat i stålindustrin — värden som har skapats av dem som är och har varit anställda i denna industri — återinvesteras i Bergslagen. En investeringsbudget på bortåt 2 miljarder vore rimlig, om man skall kunna komma någonstans med de problem som finns. Grindslanten om 100 miljoner är ingenting att hänga upp sig på, industriministern. Den kan inte vara lösningen på Bergslagens stora problem.